Herr talman! När det gäller föräldrautbildningen har jag så många gånger hört herr Romanus förringa värdet av den föräldraskolning som utförs, att jag inte tycker det är lönt att fortsätta debatten på den punkten.

Herr Gustavssons i Alvesta diskussion om vårdnadsbidrag får väl anstå tills vi diskuterar propositionen i dess helhet. Detsamma gäller övriga frågor som han tar upp. Herr Burenstam Linder blandar ihop ekonomiska förmåner, som ges därför att en människa i en viss situation har behov av dem, och ekonomiska privilegier som ges på grund av samlevnadsform. Herr Burenstam Linder sade att mycket hände under 1960-talet, och jag skall inte motsäga honom på den punkten.

Antalet antagna adoptivbarn har också sjunkit mycket starkt. Det är en utomordentligt intressant trend, som också skall noteras i detta sammanhang. Till slut: fru Sundbergs verklighetsfrämmande resonemang får stå för henne själv.
Herr talman! Jag förringar inte värdet av den föräldrautbildning som förekommer. Däremot påpekar jag dess ringa omfattning. Hur många föräldrar är det, familjeministern, som får någon form av föräldrautbildning i dag, och hur många gånger får de en sådan, under den tid som deras barn växer upp från 0 till 16 år? Hur stor är omfattningen av denna utbildning? Det bör ändå familjeministern känna till, eftersom hon är nöjd med dagens situation. Vad jag har diskuterat är framför allt värdet av familjeministerns insatser, som jag har ansett vara i stort sett obefintliga — det är det som är det beklagliga. Jag vill understryka att jag nu uttalar mig om just detta Fru Odhnoffs uttalande om att barnavårdscentralens kontakt med barnen nu skall upprätthållas bättre visar att hon trots allt inte riktigt har följt med i det som vi talar om. Vi talar inte om att upprätthålla denna kontakt utan om att det skall åstadkommas en ordentlig utbildning och ges tillfälle till diskussion i grupp med föräldrar som är i samma situation, så att man får hjälp med den mycket svåra uppgiften att vara förälder. Det kan vara bra att få komma till barnavårdscentralen ibland, men det fyller icke denna funktion. Det beklagliga är att Ni, trots att vi har diskuterat detta så många gånger, ändå inte vill göra någonting. Barnstugeutredningen har ju nu fört fram tankegångar som stämmer ungefär med dem som vi talar för och har talat för i många år. Men gör något praktiskt av det! Sätt i gång i några kommuner med en ordentligt upplagd försöksverksamhet, som får resurser, så att man kan se hur det slår ut i praktiken! Det tror jag att många skulle välkomna. Jag vill vidare säga några ord till herr Burenstam Linder, som i en replik till fru Odhnoff började polemisera med mig. Han sade att avdrag är mera lönsamma för personer i mellaninkomstlägena, eftersom man också måste ta hänsyn till exempelvis bortfallet av bostadstilläggen. Jag kan hålla med om att en familj med bostadstillägg får en mycket hög marginalskatteeffekt i vanliga inkomstlägen och att avdrag kan vara förmånligare för denna kategori än för andra. Men de avdrag som ni föreslår skall ju utgå även till alla dem som inte har bostadstillägg — t.ex. de som bara har ett barn — och för dem blir det större ekonomiskt utbyte i kronor av ett avdrag ju högre inkomsten är. Det 1 800-kronorsavdrag som nu tillämpas är ju lika för alla. Det är ett avdrag på skatten. Nu föreslår ni i stället ett avdrag på inkomsten före skatt på 2 000 kronor. Tjänar man t.ex. 40 000 eller 35 000 kronor och inte har något bostadstillägg, får man självfallet mindre utbyte av detta avdrag än om man tjänar 60 000-70 000 kronor. Min fråga är då: Varför föreslår ni inte — om ni nu absolut vill ha ett sådant avdrag, som är en tröskel för de gifta kvinnornas utträde i arbetslivet — ett avdrag på skatten i stället för ett avdrag på inkomsten?

Herr talman! Det blir väl anledning att komma tillbaka, herr Romanus, till de totala effekterna av olika avdrag och bidrag. Det hela är verkligen komplicerat och svårt att utreda på en kort repliktid. Men det anmärkningsvärda är att det gamla vanliga uttalandet att ett avdrag speciellt mycket gynnar den som har hög inkomst faktiskt inte längre är i princip riktigt, beroende på att den samlade marginaleffekten för typiska familjer för närvarande, till följd av det förhållande som vi gemensamt har diskuterat, har den egenheten att vara högre i mellaninkomstlägen. Jag har, fru Odhnoff, inte haft möjlighet att studera vad det kan finnas för anledningar till att adoptionsantalet förändras. Jag tycker att det är bra om förklaringen är att man har givit ett ökat stöd till ensamstående föräldrar. Jag upprepar att jag inte har sagt någonting som är en attack mot detta stöd. Är det en attack mot stödet till ensamstående föräldrar att säga att man bör förändra studiemedelssystemet? Kan fru Odhnoff få in det i sin tankevärld? Är det en attack mot stödet till ensamstående mödrar att förfäkta att man bör slopa den faktiska sambeskattningen? Är det en attack mot stödet till ensamstående mödrar att begära en utredning i syfte att få en rimlig förklaring till att äktenskapsfrekvensen i vårt land sjunker så dramatiskt? Jag tycker att det är ett dåligt försvar, fru Odhnoff. För övrigt kan ju det minskade antalet adoptioner bero på att antalet aborter har ökat så tantastiskt. Det är en möjlighet, fru Odhnoff. Herr talman! Det sker en omfattande diskriminering av äktenskapet. Det har lett till att många människor försöker ställa sig vid sidan av äktenskapet därför att de ekonomiska verkningarna av att gifta sig är betydande. Samhället har mycket svårt att finna det rimligt att människor på det viset hamnar utanför de lagregler för samlevnad som äktenskapet bl.a. innebär. Det medför att i lagstiftning efter lagstiftning får samhället hoppa in och bestämma att den eller den skäll anses som gift. Det är vad vi har menat med tvångsäktenskap. Vi tycker att det vore bättre att ha lagstiftningen utformad så att människor frivilligt, i enlighet med egna önskningar, kunde ingå äktenskap utan att det har så dramatiska negativa verkningar i ekonomiskt avseende. Det kan inte, herr talman, vara ett rimligt system att människor av ekonomiska skäl anser sig böra välja en mellanform av samlevnad och att staten sedan skall gripa in med kontroller och andra invecklade apparater för att peka ut vilka som är gifta eller inte gifta. Det måste vara ett dåligt system. Det är inte frivillighet och frihet, utan det är tvång i en dålig utformning.
Herr talman! Jag vill bara peka på att de utredningar som herr Burenstam Linder kräver redan är under arbete, så det är kanske inte så märkvärdigt att resa sådana krav. När det gäller aborterna är det naturligtvis väldigt svårt att uttala sig, eftersom vi har haft en övergång från illegala till legala aborter. Men faktum kvarstår att det är en mycket stark nedgång i det antal barn som lämnas till adoption här i landet.

Herr talman! Enligt årets statsverksproposition kommer barnpensionerna inom folkpensioneringen att förstärkas. Vi får mera enhetliga regler för barnpensioner och bidragsförskott genom att åldersgränsen för barnpensionerna kommer att höjas till 18 år. Detta är en åtgärd som hälsas med stor tillfredsställelse. Jag måste erinra om den djupa besvikelse jag kände vid den tidpunkt då man höjde åldersgränsen enbart för bidragsförskotten och glömde att höja åldersgränsen för barnpensionerna. Jag säger glömde, för jag hoppas att det var vad som var fallet. Vi var några socialdemokratiska riksdagsledamöter som fann att det förhållandet att en familj hade splittrats kunde vara lika allvarligt om det var på grund av dödsfall som om det skett till följd av en skilsmässa, Att denna ojämlikhet nu kommer bort ur lagstiftningen är glädjande. Jag tror att många i familjer som splittrats till följd av dödsfall hälsar denna reform med stor tillfredsställelse. I statsverkspropositionen föreslås också ökade finansiella resurser för att fortsätta en snabb utbyggnad av daghemmen. Man räknar upp driftbidragen till daghemmen, man höjer driftbidragen till fritidshemmen, och vidare höjer man anordningsbidragen till daghem och fritidshem. Det är alldeles uppenbart att en utbyggnad är ytterst angelägen.

Man skaffar sig vissa erfarenheter under så lång tid. Vi har i dag i Göteborg 4 500 daghemsplatser. Vi har en kö på 9 000. Det är mycket svårt att ange hur stort det faktiska behovet är, för jag har en känsla av att många människor resignerar; de ställer sig inte i den långa kön. Från socialdemokratiskt håll har vi begärt en utbyggnad som skulle innebära en satsning på 8400 platser till år 1975. Den borgerliga målsättningen har tidigare varit 700 platser om året, och med den takten skulle man vara upp i 6 800 platser år 1975. År 1972 höjde man driftbidraget för daghem och fritidshem för att stimulera utbyggnadstakten. Vad hände då i Göteborg? Blev det en snabbare utbyggnadstakt? Nej, man sänkte ambitionsnivån — den ambitionsnivå som innebar 700 platser per år — och med nuvarande takt kan vi räkna med 5 500 platser fram till år 1977, således ca 200 platser per år. Som göteborgare kan man, mot bakgrund av vad som hände när statsbidraget senast ökade högst väsentligt, ha all anledning att ifrågasätta vad som kommer att hända nu när driftbidraget ökar igen. Kommer utbyggnadstakten återigen att minska? Kan man sänka ambitionsnivån ytterligare? 200 platser per år bör ändå vara bottennivån för en kommun av Göteborgs storlek! Jag vill slå fast att situationen är en utmaning mot Göteborgs kvinnor. Jag vill slutligen uttala den förhoppningen att det ökade driftbidraget skall utgöra en stimulans för utbyggnadstakten i landets övriga kommuner. För Göteborgs vidkommande har jag förlorat hoppet. Där räcker det inte med ökade driftbidrag. Herr Romanus sade i en replik till fröken Mattson tidigare i debatten att det, om det skall finnas möjligheter att öka valfriheten, behövs en ny regering. Låt mig få säga: Om det skall finnas några möjligheter att öka valfriheten för kvinnorna i Göteborg genom utökat antal daghemsplatser behövs där ett regimskifte!

Herr talman! Jag tror nog inte att fru Håvik begär att jag skall kunna siffrorna för daghemsbyggandet i Göteborg, men jag vill ändå kommentera hennes inlägg, eftersom hon apostroferade mig på ett par punkter. Till att börja med är det naturligtvis inte så som hon ville ge sken av — det tror hon inte heller själv — att man sänkte utbyggnadstakten därför att statsbidragen ökade. I stället är det naturligtvis så, i Göteborg som på alla andra håll, att kommunerna har ekonomiska besvärligheter — mycket på grund av den politik som statsmakterna fört, när det gäller såväl att lägga på kommunerna nya uppgifter och att genomföra skatteändringar, som skapar ökade kostnader för kommunerna, som att tränga tillbaka kommunerna på lånemarknaden, Det gör att man får ta skattemedel till investeringar. Kostnaderna för barntillsynen har också ökat så att nettokostnaden för de flesta kommuner — trots de höjda statsbidragen — har höjts. Vad jag vet om Göteborg — och det har betygats åtskilliga gånger här i kammaren när frågan varit uppe — är att det under den nuvarande kommunala ledningens tid har byggts mycket fler daghemsplatser än när fru Håviks partivänner styrde och ställde i Göteborgs kommun — och detta trots att nettokostnaden för kommunens daghemsplatser har ökat. Det är ingen konst att rita upp planer och begära målsättningar — det vet vi som sitter i oppositionen här i huset. Konsten är att förverkliga dem, och det är det som den nuvarande kommunala ledningen i Göteborg har gjort. På den punkten står den sig mycket bra vid en jämförelse med vad fru Håviks partivänner genomförde när de hade ledningen i Göteborg. Jag skulle tro att utbyggnadstakten varit ungefär dubbelt så stor under den nuvarande ledningens tid. Eftersom fru Håvik talar om sin hemkommun kan jag under någon minut tala om min. Sollentuna är en av de större kommunerna i landet med sina 40 000 invånare. Den är också en av de snabbast växande kommunerna. Där har vi haft liberal ledning. På fem år har vi sjudubblat antalet daghemsplatser och också mycket starkt ökat antalet fritidshemsplatser. Vad säger den socialdemokratiska oppositionen i Sollentuna? Jo, att vi har satsat för starkt på utbyggnaden av barntillsynen. Man är bekymrad över kommunens ekonomi, därför att den nuvarande ledningen dels inte har höjt skatten, dels har satsat för mycket på utbyggnaden av barntillsynen. Ingetdera skäms vi särskilt mycket för, men det är i alla fall vad vi får höra av den socialdemokratiska oppositionen. Vi har en ledamot i denna kammare som tillhör den oppositionen, så vi kan säkert få det bekräftat.

Herr talman! Göteborg är en intressant kommun att ta upp som jämförelse. Jag tror inte att folkpartiet någon annanstans än just i Göteborg har drygt 30 procent av väljarunderlaget. Man har sitt fäste där, och där har man haft alla möjligheter att visa vilken politik man skulle vilja föra på riksplanet. Göteborg hade verkligen kunnat vara en modell för er att jobba med. Herr Romanus påstår att det har byggts många fler daghemsplatser efter det att det blev borgerlig regim i Göteborg. Det är helt fel. Den utbyggnadstakt som man satsade på efter valet 1966 var beroende av en projektering som var gjord av socialdemokraterna. Det var inte medel utan politisk vilja som saknades.
Herr talman! Det tycks som om fru Håvik bekräftar att det har varit en stark utbyggnad på detta område efter skiftet av majoritet i Göteborg. Att hon sedan anser att socialdemokraterna ändå skall ta åt sig äran för det förvånar väl ingen. Det är dock den nuvarande ledningen i Göteborg som har genomfört planerna, och den har också tagit konsekvenserna i form av de ökade driftkostnaderna, som naturligtvis blir en belastning på kommunens budget. Vi vet ju alla att det inte är så betungande för en kommun att anordna barnstugor; det är driftkostnaderna som är det stora problemet. De politiska konsekvenserna härav tog man alltså efter majoritetsskiftet. Sedan får fru Håvik hur mycket som helst försöka ta åt sig äran för det.
Herr talman! Jag kan nämna i sammanhanget att i Göteborg är förvärvsintensiteten bland gifta kvinnor lägre än någon annanstans i de större städerna, mycket beroende på svårigheterna med barntillsynen. Faktum är att om man hade velat fullfölja flera projekt som man har lagt ned kunde man ha ökat förvärvsintensiteten, fått ett större skatteunderlag och en bättre ekonomi i staden. Uppenbart är väl ändå att ni där har visat att ni inte, trots att ni har 30 procent av väljarunderlaget, kan genomföra den politik som ni i svepande formuleringar här i riksdagen teoretiskt talar om att ni vill föra.

Herr talman! Jag har stått litet undrande inför den debatt om familj och äktenskap som nu har förts några månader och inte minst här i dag. Jag har undrat över att den kunnat föras i så hög ton. Jag minns knappast någon debatt som jag har åhört där nästan alla i debatten deltagande har så mycket rätt och ändå är så väldigt oense. Nästan alla uppgifter som lämnas är, såvitt jag kan bedöma, korrekta, och ändå är man så oense om dem. Jag tror inte någon bestrider — statsrådet Odhnoff har inte gjort det trots att hon haft ett par tillfällen — att Staffan Burenstam Linder har rätt när han pekar på t.ex. studiemedelssystemet och den faktiska sambeskattningen som ekonomiskt missgynnande för äktenskapet som samlevnadsform och att han också har rätt i att de problemen skulle kunna bringas ur världen utan att det på minsta sätt påverkade stödet till de ensamstående med barn. Han har rätt. Men självfallet har också fru Odhnoff rätt när hon påpekar att väldigt mycket av detta som upplevs som ett missgynnande av äktenskapet helt enkelt är baksidan av stödet till de ensamstående med barn, ett stöd som vi har varit överens om — jag minns inte när senast någon i riksdagen röstade emot något förslag i den riktningen. Det är riktigt, det förhåller sig så. Jag tror emellertid att om man tittar litet lugnt på det här så finner man vissa inslag i samhällets stöd till ensamstående barnförsörjare som har — jag skall vara snäll — icke avsedda effekter av den typ som här har påtalats som missgynnande för äktenskapet. Jag tror alltså inte att de har varit avsedda, men det kan gå snett i alla fall, och då bör man hjälpas åt att reda ut det. Alla vet att gruppen ensamföräldrar genomgående har en väldigt svag ekonomi. Den hör till de sämst ställda grupperna i hela samhället. Men det förhåller sig ju så, att denna svaga ekonomi beror på att den gruppen nästan genomgående består av utpräglade låginkomsttagare — bl.a. på grund av sin status som ensamma föräldrar har de så dåliga arbetsoch inkomstförhållanden att de hamnar väldigt lågt ner på skalan. Jag brukar ibland säga att stora delar av den gruppen inte ens når till botten på låginkomstutredningens tabeller. Det är nästan ofattbart att de över huvud taget lever. Det är riktigt att det måste finnas ett särskilt samhällsstöd till en grupp som lever under så svåra förhållanden, men det stödet har kommit att utformas så, att det också gynnar en annan grupp som är mycket mindre, nämligen ensamstående barnförsörjare med goda inkomster. Det finns sådana. Jag tror inte att jag otillbörligen avslöjar några hemligheter, om jag nu, när arbetet är avslutat, säger att vi i familjepolitiska kommittén — denna kommitté som enligt fru Eriksson i Stockholm är den lyckosammaste som någonsin har arbetat — faktiskt tittade på det här och undrade om det skulle kunna finnas något sätt att rätta till de uppenbart orimliga favörer i jämförelse med andra grupper som välsituerade ensamföräldrar har. Man kan nog lugnt säga att det icke finns någon grupp i samhället som är i alla avseenden så favoriserad som de. De behandlas i skattehänseende och andra hänseenden som om där funnes en stor, vuxen människa till i familjen som skulle leva på inkomsten — utan att de har något behov av det i egenskap av låginkomsttagare. Det har blivit så, och det är väldigt besvärligt att rätta till det, men jag vill inte säga att det skulle vara omöjligt att göra det. Skall vi jämföra gifta i klassisk mening — sådana som lever i vanligt äktenskap — med andra grupper och se vem som är gynnad och vem som är missgynnad, får vi naturligtvis jämföra i samma inkomstläge. Det är alltså ett faktum i dag att en ensamstående med barn har väsentliga favörer som en tvåföräldrarsfamilj med samma barnantal och samma låga inkomst inte har. Man kan tycka att en trepersonersfamilj med 20 000 kronor i inkomst om året skulle behöva samma stöd som en enföräldersfamilj med 20 000 kronors inkomst om året, men det får den inte. I det avseendet är alltså äktenskapet som samlevnadsform missgynnat. Nu vet jag att fru Odhnoff — hon har sagt det i dag, och det ligger mycket i det — anser att situationen som ensamansvarig förälder medför alldeles speciella komplikationer och svårigheter, som motiverar ett stöd utöver det här som borde vara lika i samma inkomstklass. Det ligger mycket i det. Det är säkert så att man kan ha andra kostnader och andra bekymmer — även ekonomiskt mätbara — om man är ensam ansvarig för barn än om man är två som delar på det ansvaret. Men jag tvivlar på att de bekymren, så länge de kan mätas i pengar, egentligen överstiger den kostnadsminskning man obestridligen har om det är en person mindre som skall leva på en inkomst. Därför borde man nog se över detta, och jag tycker det kunde göras ganska lugnt, så att man inte undanhåller de gifta vanliga familjerna ett stöd som egentligen är motiverat av deras karaktär av låginkomsttagare och som tillkommer alla andra med samma låga inkomst. Det är en viktig aspekt. Sedan vill jag gärna säga något om det här hemska ordet ”tvångsgifte” som har dykt upp. Även om ordet må verka hårt tycker jag nog också i det fallet att Staffan Burenstam Linder, som har lanserat begreppet, har fog för sitt sätt att resonera. Ingen vill i dag avskaffa de regler som säger att sammanboende med barn behandlas som gifta i skatteoch socialbidragshänseende, men man kan säga som man lär ha sagt om parfymerna på det lortiga 1700-talet: Det är tur att de finns men det är synd att de skall behövas. Att dessa särregler behövs beror ju just på att det är en ekonomisk favör att icke vara gift. För att den favören inte skall kunna utnyttjas har vi då infört de här särreglerna. Om vi inte hade detta som man kan kalla för en diskriminering av de gifta eller ett gynnande av de ogifta — vilket man vill — skulle vi inte behöva dessa regler.

Det är detta, att en sorts tvångsgifte socialpolitiskt och skattepolitiskt skall behövas för att undanröja följderna av de otillfredsställande bestämmelser vi har i dag, som vi har gått emot. Herr talman! Jag vill också säga någonting om det här med valfriheten. Även härvidlag är det naturligtvis likadant — att alla har rätt. Lisa Mattson har rätt i att det inte finns någon valfrihet i dag — så långt är valfriheten en myt. Men det är ju det vi vill göra någonting åt, och jag kan verkligen förstå att herr Romanus inte kan bli överens med fröken Mattson. Det talas emellertid väldigt konstigt även om detta. När det gäller valfrihet mellan förvärvsarbete och hemarbete och mellan olika former av barntillsyn — eller säg gärna barnomsorg, det vackrare ord som fru Odhnoff använder — har vi att göra med tre grupper. Det är de familjer som väljer att en av föräldrarna stannar hemma och själv sköter barnen, det är de där båda föräldrarna förvärvsarbetar och utnyttjar den kommunala barnomsorgen, daghemmet, och det är de familjer där också båda förvärvsarbetar men är hänvisade till eller själva väljer någon annan form av barntillsyn som man själv får bekosta av i huvudsak beskattade medel. Det är ostridigt att av dessa tre grupper har den grupp som utnyttjar de kommunala daghemmen en alldeles speciell favör, så stor att den är det i särklass största bidrag som utgår i hela vårt familjepolitiska system — en sänkning med 7 000-15 000 kronor per år och barn av den faktiska kostnaden. Den kostnadssänkningen får alltså ingen av de andra två grupperna någon del av. Men då kan jag, herr Romanus, heller icke förstå hur man kan öka valfriheten genom att ge alla tre kategorierna låt oss säga 200 kronor till i månaden. Skillnaden 7 000-15 000 kronor mellan dem kvarstår i alla fall. Skall man öka valfriheten mellan kommunal barntillsyn och annan, då måste man införa någonting som enbart vänder sig till den grupp som icke utnyttjar den kommunala barntillsynen. Eljest kan man möjligen uppnå någon annan effekt, men man har icke ökat valfriheten. Låt mig så, herr talman, anknyta till något som statsminister Palme sade i början av den här debatten i går. Han talade om att vi har kvar brister, problem och icke uppfyllda förväntningar, och han talade om att det finns människor som slås ut eller i varje fall får det väldigt besvärligt därför att de inte orkar med, inte kan uppfylla de krav som ställs. Det har talats mycket i den här debatten om prestationstrycket, om de hårda krav som ställs på människor i vårt samhälle, som mer och mer blir ett samhälle för de starka — dess värre är det så — och de som inte orkar med råkar illa ut. Här har talats, med udden vänd åt olika håll, om vem och vilka förhållanden som bär skulden till det här hårda prestationstrycket. Men vi kommer icke förbi, som jag ser det, att samhället självt bär en betydande del av skulden just när det gäller den kategori medborgare som kanske utsätts för det allra hårdaste, rent omänskliga prestationstrycket — familjerna, där man begär inte bara av dem som orkar med det och vill ha det så utan även av alla de andra, att två människor skall göra tre människors jobb. Det är detta hela vår nuvarande familjepolitik är inriktad på; om man skall få del av samhällets omsorger på alla vis måste man rätta sig efter den målsättningen att man skall bjuda ut tre människors arbetskraft av två människor, två förvärvsarbeten och ett hemarbete. Detta innebär i dag ett enormt tryck på många människor, som gärna skulle vilja slippa ifrån det några år om de kunde få. Men de har icke råd, därför att emellan ligger 7 000—15 000 kronor per år och barn som ett styrmedel. Och ett ekonomiskt styrmedel är, om beloppen är tillräckligt stora, precis lika tvingande som ett lagstadgat obligatorium. Det är därför som vi inte kan släppa talet om ökad valfrihet. Jag bryr mig inte om allt det här moraliserande snacket om att det skulle vara bättre eller sämre för barnen med den ena eller den andra tillsynsformen. Det är riktigt som herr Romanus säger, att det finns inga belägg för vare sig det ena eller det andra. Däremot kan jag inte komma loss från att det är ett omänskligt krav vi ställer, när vi förutsätter att alla familjer egentligen skall av två vuxna människor bjuda ut tre människors jobb, oavsett om de vill och orkar eller inte. Fru Theorin sade tidigare i dag i ett helt annat avsnitt av debatten att samhället har inte råd, resurserna räcker inte till att både göra den nödvändiga utbyggnaden av barntillsynen med fler daghemsplatser och att erbjuda t.ex. vårdnadsbidrag av någon betydelse. Men då förbiser fru Theorin att vi här har att göra med alternativa kostnader — man skall ju inte ha bådadera. — Kön i Göteborg, fru Håvik, på 9 000 daghemssökande skulle kanske kortas rätt väsentligt, om man öppnade möjligheter att utan ekonomiska uppoffringar ordna barntillsynen på en annan väg. Det är alternativa kostnader vi talar om, inte den ena kostnaden lagd på den andra. Jag vill till sist säga, herr talman, att det är riktigt som det har sagts här — jag tror det var fröken Mattson som citerade statsminister Palme — att kvinnans likställighet måste grundas i arbetslivet. Jag tror som sagt att det är rätt, men bara under förutsättning att vi är beredda att räkna hemmet och hemarbetet till arbetslivet, för det hör dit.
Herr talman! Herr Carlshamre frågade hur vårdnadsbidrag som går till alla kan öka valfriheten. Han undrade om man inte borde ge vårdnadsbidrag bara till dem som inte utnyttjar den kommunala barntillsynen. Mitt svar är enkelt: Om man inför ett vårdnadsbidrag av någon storlek, kan man i motsvarande mån minska subventioneringen av den kommunala barntillsynen, och på det sättet får föräldrarna själva avgöra var de vill lägga det här vårdnadsbidraget. Sedan kan jag inte låta bli att påpeka att herr Carlshamre resonerar som om vi redan i dag var i den situationen att de flesta föräldrar hade möjligheter att ha sina barn på daghem, och att det liksom finns ett tryck på dem att ha barnen där. Så är det ju inte. Alltjämt är det en mycket liten minoritet — även om den har vuxit — som över huvud taget har denna möjlighet. Många föräldrar är dessutom ensamstående och har därför i realiteten inte något val. Det stora valfrihetsproblemet i dag är för de flesta inte att välja att stanna hemma. Det finns människor för vilka det är ett ekonomiskt valfrihetsproblem, men det stora problemet i dag har de kvinnor som inte kan få jobb och inte kan få barntillsynen ordnad och som alltså inte har någon tillgång till arbetslivet i den meningen att de har förvärvsarbete. På den punkten har jag personligen samma mening som fröken Mattson, alltså att det är lyckligast för de flesta människor att hålla kontakt med förvärvslivet även när barnen är små. Men till skillnad från fröken Mattson har jag inte den uppfattningen att man skall driva fram ett sådant beteende bara därför att man själv anser att det är det bästa. Jag anser att man skall arbeta för valfrihet.
Herr talman! Jag vill tacka herr Romanus för hjälpen med argumentationen. I ett försök — som lyckades lika dåligt för mig som för samtliga tidigare deltagare i denna debatt — att hålla den anmälda tiden gick jag inte så långt i beskrivning av de olika förslagen. Men detta att det finns många människor som, även om de skulle vilja det, inte kan få del av det exceptionellt stora stöd som platserna på daghem utgör är ytterligare ett skäl för att de åtminstone borde få något annat.

Herr talman! Som flera talare konstaterat i denna debatt är vår kostnadsstegring förödande stor. Många företag och institutioner som försöker att få kostnader och inkomster att balansera något så när har mycket besvärliga problem att brottas med. Finansministerns 66-miljardersbudget med den hårda underbalanseringen på 5,7 miljarder ger starka impulser till inflation och fortsatt kostnadsstegring. Detta begränsar i sin tur framtida investeringar. Om jag här endast håller mig till utbildningshuvudtiteln, så bär den markanta spår av ekonomisk tvångströja. Resultatet är en hårt prutad budget som utbildningsministern står för. Det är förmodligen första året på länge som utbildningen har fått en minskad relativ andel av budgeten, och utbildningshuvudtiteln är också ett aktstycke utan större sensationer. Där ökningar finns är de betingade av den automatik som ligger i den allmänna kostnadstrenden. Det är givet att skolreformerna har varit en satsning av resurser i olika avseenden, men de utbildningspolitiska åtaganden som gjorts måste fullföljas. De individuella utbildningsbehoven och kraven kostar på både när det gäller aktiva insatser och ekonomiska och personella resurser, men inte desto mindre måste programmet vara inställt på ett uppföljande, om ungdomen skall få den utbildning som den har blivit lovad. Inom centerpartiet anser vi att det löftet bör hållas. I själva utvecklingen får undervisningen ständigt känna av föränderlighetens vind. De senaste åren har det skett en markant förändring av det antal studerande som sökt till de akademiska utbildningsvägarna. Studerandeantalet var ca 25 000 läsåret 1968/1969 och har nu sjunkit till 17 300. Denna nedgång med ca 8000 studerande vid den högre utbildningen påverkar givetvis en rad faktorer med omställningsoch nedskärningskonsekvenser som följd. Det bör innebära att vi kan ge bättre kvalitativa resurser i den fortsatta utbyggnaden. Det är inget fel att akademikerströmmen sinar något. I stället har vi fått en ökad ström till den mera direkta och kortare yrkesutbildningen. Många ungdomar med bättre betyg siktar nu in sig på gymnasieskolans tvååriga linjer. Det är uppenbarligen en önskan att komma snabbare ut i yrkeslivet som avgör valet. Samtidigt har de tillgång till fortsatt allmänbetonad utbildning. Denna förändring i studieoch yrkesval kommer säkerligen att skapa en bättre balans på arbetsmarknaden. Bättre information behövs till näringsliv och arbetsmarknad om vilka utbildningslinjer de kan hämta sin personal från. Skolmyndigheterna bör ägna den frågan större uppmärksamhet än de gjort hittills. Arbetsmarknad och näringsliv bör också aktivt engageras för att bereda de studerande möjlighet till praktiskt arbete och utbildning före och under den teoretiska utbildningen i det yrke de tänkt sig. Skolarbetet tar numera så mycket av ungdomarnas tid att de många gånger är fullständigt okunniga om praktiken i det yrke som de utbildar sig för. Behovet av praktik i utbildningen är mycket olika för olika yrken, men för vissa yrken är det helt nödvändigt med praktik. Jordbruk och djurskötsel har exempelvis ett utpräglat sådant behov, men givetvis finns det inom flera andra yrken ett likartat behov av praktikkunskap. De elever som verkligen förvärvar yrkespraktik under eller före de teoretiska studierna bör få en särskild meritpoäng. Herr talman! Låt mig ta upp en annan fråga! Det sägs att det skall införas ett nytt betygssystem. Jag hoppas det. Det nuvarande är en relativitetsteorins hägring, felräkning och missräkning. — Detta påstående gör jag mot bakgrund av de svårförståeliga missförstånd som med säkerhet gett mången elev ett felaktigt betyg. När man i 1962 års läroplan och skolstadga införde principen om den relativa betygssättningen efter den femgradiga betygsskalan gav man däri själv upphovet till missförståndet och den felaktiga tillämpningen. Den procentuella fördelningen av betygen angav enligt den Gausska kurvan: Denna fördelningsregel, som i princip även skulle kunna tillämpas på den tidigare betygsskalan, avsågs att gälla för elevgrupperna i landet i dess helhet, alltså som en rikslikare. Procentfördelningen blir helt förödande för betygssättningen om den tolkas så, att den skall gälla inom den enskilda skolan och klassen. Det är därför den har givit upphov till alla dessa missförstånd. Skall ”relationsprocenten” i en sådan betygsfördelning slå rätt, fordras det omkring 3 000 elever i beräkningen eller klassen. Därav följer att det i klasser med omkring 30 elever inte kan eller skall göras någon jämförelse eleverna emellan. Betygen skall sättas efter vederbörande elevs eget kunnande. Det har funnits lärare som insett det felaktiga i att göra en procentberäkning inom klassens ram och som satt betyg efter vad eleverna kunnat. De har kanske, som en adjunkt vid ett skånskt läroverk, blivit inkallade till rektor och tillhållna att hålla sin klass på ett betygsgenomsnitt av 2,8—3,4 poäng. Det har gjorts JO-anmälningar i ärenden av den här naturen. Handläggningen av dessa ärenden har i stort sett bekräftat lärarens suveräna rätt att ge eleven det betyg som läraren anser att eleven förtjänat. Många tillrättalägganden har under åren gjorts av procentberäkningens missförstånd. Men ännu lever den uppenbarligen kvar på många håll. Jag vet att utbildningsministern delar uppfattningen att det inte skall göras någon procentberäkning inom klassen.

Jag vet att det nu skall bli en ny betygsutredning och att vi skall få ett nytt betygssystem. Jag hade därför inte tänkt ta upp dessa frågor, men det dröjer kanske ännu ett par år innan vi får detta nya betygssystem, och många elever kommer fortfarande att få betyg enligt det gamla systemet. Därför hoppas jag att vi ändå så småningom skall få fram en rättvisa. Jag hoppas verkligen också att vi skall få ett nytt betygssystem, eftersom jag inte tror att vi kan fortsätta med det gamla. Jag hoppas dock att vi skall få behålla betygen — jag tror att det behövs. Herr talman! Skolans uppgift är att ge kunskap och fostran åt de unga eleverna. Dagens skola behöver därför mera nu än förr ägna sin tid åt de sociala frågorna, även om undervisningen alltjämt bör förbli huvudmomentet. Vi måste också ge ledning för samarbete, hänsyn och tolerans. Skolan måste i samarbete mellan alla i skolan arbetande — inte minst eleverna själva — resa front mot våldsmentaliteter, tuffhet och råhet där sådant förekommer. Skolan är en viktig del av samhället. Ett samhälle kan inte vara utan lagar, ej heller utan normer och levnadsregler. Skolans sociala ansvar är att bibringa eleverna den demokratiska och humanistiska livssynen på den mänskliga tillvaron. Inför den stigande brottsligheten, oron och våldet hörde vi hur vår justitieminister efterlyste normer för vårt samhälles liv. Men han sade i det sammanhanget icke vilka normer som behövdes. Jag har den absoluta uppfattningen att skolan i religionsundervisningen har möjlighet att förmedla de levnadsnormer som exempelvis justitieministern efterlyst. Jag tror att vi i dagens samhälle mer än förr behöver en ungdom som verkligen inser både värdet och nödvändigheten av religion som vägledning i livsåskådningsfrågor. Det är stora krav — ömtåliga uppgifter — som samhället måste ställa på dagens skola. Den måste alltså fylla denna funktion utöver det rent ämnesmässiga kunskapsinhämtandet. Det är uppenbart att här måste föräldrar och andra aktivt engageras för att lösa skolans sociala uppgifter. Lärarna måste både vara lärare i skolämnen, vilket förutsätter att de också behärskar frågan om samarbete i lärargemenskapen, och fylla den elevvårdande funktionen. De har ingen lätt uppgift. Mot bakgrunden härav kan vi konstatera att den nuvarande lärarutbildningen inte ger särdeles mycket av den allround-kunskap lärarna behöver för sin sociala funktion. Därför är ett bättre tillgodoseende av detta lärarutbildningskrav en av de allra viktigaste reformerna inom skolan. Lärarutbildningen bör, för grundskolans och gymnasieskolans del, ge lärarna kunskaper både om hur de skall handha skolans sociala uppgifter och om hur de skall sköta det rent undervisningsmässiga.

Herr talman! Aktiviteten på kulturlivets område har under de senaste månaderna berikat kulturdebatten med ytterligare en utredning. Det gäller kulturrådets betänkande på över 570 sidor, som nu är föremål för remissbehandling. Kulturrådet ägnar bl.a. ansvarsfördelningen inom den offentliga kulturdistributionen stort utrymme. Detta är en väsentlig fråga i en demokrati som vill garantera frihet åt alla. Det saknas inte exempel på hur i frihetens namn friheten har förtryckts. Reglerna inom den offentliga kultursektorn ställs under diskussion, men kulturrådet vill gå längre. Kulturrådet förklarar ”att samhället har ett övergripande ansvar för att främja mångsidighet och spridning av kulturutbudet för att minska eller lindra den negativa verkan som marknadsekonomin kan medföra”. Jag ansluter mig helhjärtat till dessa ambitioner, men denna deklaration har inte följts av några genomgripande förslag till konkreta åtgärder. Det är mot denna bakgrund som jag tillsammans med Arne Gadd i Uppsala och Bengt Wiklund i Härnösand har tagit upp dessa frågeställningar i motionen 448 vid årets riksdag. Vi tar fasta på vad kulturrådet säger och begär i vår motion att riksdagen beslutar om ”åtgärder som motverkar maktkoncentrationen inom den kommersiella kultursektorn och som främjar mångfalden och yttrandefriheten inom denna sektor”. Vi vet att vi nu ger oss in på ett område som traditionellt ansetts vara reserverat för de liberala marknadskrafternas fria spel. Ett spel som pågått utan samhällets inblandning. Ett spel som kunnat tillåtas så länge som marknadskrafterna fungerade i jämbördig tävlan. Nu har detta idealtillstånd avlösts av en monopolistisk utveckling. Denna utveckling har inte tillräckligt uppmärksammats och inte heller angripits med praktiska åtgärder. Vi vet att det motionsyrkande som läggs fram trampar många privatekonomiska affärsintressen på tårna. Representanter för den icke moderata högern har talat mycket om vänstervridning i vissa massmedia. Det skedde bl.a. vid höstriksdagen, men mycket blev inte sagt om den kommersiella kultursektorn, som ofta är starkt reaktionärt högervriden. Alltför få har reagerat och alltför många har vant sig att leva med den. I motionen nämns några exempel på otillräckligt utredda områden inom den kommersiella kultursektorn, och vi vill aktualisera den väsentliga fråga som handlar om det reella inflytandet över opinionsbildningen. Vi gör det mot bakgrunden av den alltjämt pågående maktkoncentrationen. Det gäller bl.a. inom pressen. Under de tio senaste åren har tre pressutredningar startats. Jag har medverkat i motioner som begärde tillsättandet av de två senaste utredningarna. Utredningarna har resulterat i kraftiga ekonomiska insatser från samhällets sida, och även andra riksdagsbeslut har tagits för att rädda den mångfald som en gång bar upp det gamla liberala yttrandeoch tryckfrihetsidealet. Liberalismen har med åren blivit sin egen fiende och konkurrensen har tagit död på konkurrensen. Det är nu 140 år sedan den liberala förkämpen för det fria ordet, Lars Johan Hierta, låg i fejd för att begränsa hovkanslerns makt, men den makt som vissa tidningsmagnater har i 1970-talets Sverige skiljer sig inte mycket från den som hovkanslern utvecklade i all sin glans på 1830-talet. Enligt min mening är garantierna för tryckfriheten avhängiga av vem som har den reella makten i de enskilda koncerner som intar en monopolställning. Det var dessa erfarenheter som fick oss att väcka en motion vid förra årets riksdag med begäran om en tredje pressutredning. Vi ville få det fria ordets villkor och strukturfrågorna inom pressen ordentligt genomlysta. Men inte heller den tredje pressutredningens direktiv — som härstammar från finansdepartementet — anser jag helt tillfredsställande. De ekonomiska insatserna är betydande, men ytterst gäller frågan yttrandefrihetens villkor i hela dess vidd i den ökande pressmonopolismens Sverige. Det handlar om våra möjligheter att leva upp till de ideal som den grundlagsfästa tryckfrihetslagstiftningen syftar till. Problemet är internationellt. Se bara på vad som hänt i Västtyskland, där en Axel Springer med sitt välbetalda folk får en enorm makt att bestämma över opinionsbildningen! Det vore en dröm för en ny Joseph Goebbels att få sitta i Axel Springers fåtölj. Jag vill inte dra någon parallell mellan Västtyskland och Sverige, men vi är oroade för en liknande utveckling. Den oron dämpades inte under gårdagens remissdebatt, där folkpartiledaren Gunnar Helén betecknade den massmediadebatt som för närvarande pågår som ”vildsint”. Nu fann emellertid liberalen Gunnar Helén debatten stimulerande, och kanhända kan vi räkna med liberalernas stöd när vi vill offentligt analysera och utreda frågan om yttrandefrihetens villkor och hjälpa liberalismen på traven i 1970-talets Sverige. Vi får nu se om liberalerna är trogna sitt förflutna och sina traditioner när denna motion skall behandlas av riksdagen. Det måste innebära en uppslutning bakom det utredningskrav som vi ställer. Vi borde väl dessutom alltjämt ha en gemensam syn på den ärftliga monarkin — om det så gäller den konstitutionella eller tidningskonungarnas, Utvecklingen till vidgad makt har dess värre gått i helt motsatt riktning för dessa två maktcentra. Vi är väl alltjämt överens om att all makt måste kontrolleras — åtminstone balanseras — i en högt utvecklad demokrati. Ett närbeläget område inom den kulturella sektorn representeras av Pressbyrån. Den har en växande monopolistisk roll som ”kulturdistributör”. Samtidigt som anslagen till skola och litteratur har ökat kraftigt finns det här alltjämt stora brister, om vi vill leva upp till rollen som kulturnation. Den debatt som hittills förts om Pressbyråns ökade monopolställning har haft rent beklämmande inslag. Pressbyrån försvarar sig med att man bjuder vad folk vill ha. Det handlar dock mer om tro än om vetande. Och där står Pressbyråkiosken, oftast utan alternativ, med okända makthavare i bakgrunden som styr utbudet. Utvecklingen på detta område bör också angå de samhällsorgan som har anspråk på att leda in kulturdistributionen på bättre banor. En lika otillfredsställande utveckling förekommer också på filmdistributionens område. Den utvecklingen hade varit allvarligare, om staten förhållit sig passiv. Men trots samhälleliga insatser måste de krafter som styr filmutbudet och denna märkliga kulturella tvångsmatning bli föremål för en djupgående analys. Publiken är ofta i händerna på filmbolag och filmsättare med kassaskrinet i blicken. Den våldsspäckade halvfascism som löper över biografdukarna är sannerligen inte vänstervriden; den är i stället högervriden i dubbel mening! Detta understryker behovet av en analys av krafterna bakom och effekterna av den högerindoktrinerade kultursektorn. Jag skulle kunna nämna fler närbesläktade områden som sysslar med kulturdistribution. Ärade kammarledamöter! Vi som har signerat motionen 448 följer med intresse det utredningsarbete som pågår om kulturfrågorna och om massmedierna. Ingen av de nu arbetande utredningarna har dock fått uppgiften att utreda de förhållanden som tas upp i motionen. Kanhända har man skrämts av tron att då angripa yttrandefriheten. Det är precis tvärtom. Nu ligger den reella yttrandefriheten ofta i händerna på några anonyma makthavare. Vi anser oss dessutom ha fått skäl för vår motion, när kulturrådet i sitt betänkande säger att man önskar — jag citerar än en gång — ”främja mångsidighet och spridning av kulturutbudet och för att minska eller lindra den negativa verkan som marknadsekonomin kan medföra”. Herr talman! Vi anser att de nu arbetande utredningarna på detta område tar upp många mycket angelägna frågor, men de kan trots allt framstå som något marginella i jämförelse med de kärnfrågor som vi tar upp i vår motion. Vi har många bakom oss som ivrar för reell yttrandefrihet och som vill få en sådan djupgående analys till stånd — en analys som resulterar i nytänkande och förslag till åtgärder.

Jag vet inte när kulturrådet kan lägga fram sitt andra betänkande, men jag vet att det i dag finns vissa för kulturarbetarna viktiga frågor som inte kan vänta ytterligare på sin lösning. Det är heller inte nödvändigt att först avvakta ett nytt betänkande från kulturrådet, därefter dess remissförfarande och sedan ett regeringsförslag. Låt mig bara nämna några problem som vi från vänsterpartiet kommunisterna återigen har tagit upp motionsvägen — liksom vi har gjort tidigare år — och som kan lösas utan avvaktan på ytterligare utredning. Den första frågan gäller slopandet av den allmänna arbetsgivaravgiften, den s.k. egenavgiften, som fortfarande utgår för kulturarbetare, trots att olika partier under flera år motionsvägen sökt att få bort denna orättvisa pålaga. Tidigare år har man hävdat, att konstnärligt arbete är att jämställa med vanligt arbete och att det skulle vara omöjligt att dra en gräns mellan den verksamhet som bedrivs av exempelvis å ena sidan en kompositör eller författare och å andra sidan en snickare eller en trädgårdsmästare. Svårigheterna att dra denna gräns skulle alltså vara hindret för att undanta intäkter av konstnärlig verksamhet vid bestämmande av egenavgiften. Men, fru talman, man bortser ju då helt ifrån att all konstnärlig verksamhet kännetecknas av sitt skapande inslag. Det en konstnär åstadkommer kan ingen annan uträtta för honom eller henne, och produkten är helt knuten till upphovsmannens person. Härav följer att en konstnär inte kan bli arbetsgivare vad angår det skapande inslaget i verksamheten. Och det innebär också att han eller hon som ”rörelseidkare” inte kan kompensera sig för pålagor av arbetsgivaravgiftens karaktär. Den andra fråga jag vill beröra är den orättvisa som det innebär att mervärdeskatt utgår vid förstagångsförsäljning av konst. Också denna fråga har under flera år debatterats här i riksdagen. År 1971 sköt skatteutskottet den ifrån sig genom att hänvisa frågan till en enmansutredare. Och vid 1972 års riksdagsbehandling hänvisades till att man måste avvakta utredningens prövning innan man kunde göra någon ändring. Nu liksom tidigare hävdar vi från vänsterpartiet kommunisternas sida att denna fråga är tillräckligt utredd och belyst och att tillräcklig kännedom finns om denna orättvisa. Och konstnärerna själva har under snart 30 år, från det att den första omsättningsskatten infördes under andra världskriget, arbetat för att få rättelse, Enligt vår mening bör rättelse ske utan ytterligare dröjsmål. Låt mig sedan, fru talman, ta upp en annan i dagarna mycket omdebatterad fråga — kampanjen mot Sverigs Radio och protesterna mot den nya arbetsordning, som styrelsen för Sveriges Radio beslutat och som nu ligger under prövning hos utbildningsministern. Den kampanj som Svenska arbetsgivareföreningen dragit i gång mot den s.k. vänstervridningen har satt sina spår, inte minst i tidningsspalterna och i debatten inom Sveriges Radio. Det har gått så långt i Sverige att många av de journalister — i pressen såväl som i etermedia — som i första hand förmedlar allmänhetens upplevelser av ett skeende i stället för myndigheternas och makthavarnas tillrättalägganden beskylls för partiskhet och ”vänstervridning”. Men nu skall det tydligen — enligt Sveriges Radios styrelse — bli ordning och reda på ett helt annat sätt. Man har som bekant i styrelsen beslutat om en ny arbetsordning, vilken till sin konkreta innebörd betyder en stark centralisering till radiochefen och till Sveriges Radios styrelse av såväl långtidsplanering och kortsiktig programplanering som personalpolitik. Med andra ord: cheferna skall chefa litet mera. Denna arbetsordning, som nu ligger hos statsrådet Ingvar Carlsson för välsignelse eller förkastande efter bedömning om den strider mot 1966 års riksdagsbeslut, har väckt mycket kraftiga protester inte bara från enhetscheferna inom Sveriges Radio utan också från samtliga tjänstemän. Man säger från detta håll: ”Vi finner det djupt olyckligt att arbetsordningen sådan den utformats kommer att fjärma beslutsprocessen från människorna i produktionen.” Och protesten mot styrelsens arbetsordning har antagits gemensamt av 23 sektioner, dvs. hela SIF-klubben inom företaget. Vad jag vill påpeka som verkligt anmärkningsvärt är att personalen genom sin fackliga organisation redan vid utarbetandet av denna nya arbetsordning krävde att få förslaget på remiss. Man krävde alltså litet grand av företagsdemokrati. Men nej, man vägrades detta. Först sedan förslaget blivit offentligt kunde personalen granska och diskutera det, och då enades man också om en protest. Det heter bl.a.: ”Klubben vill bestämt protestera mot att denna arbetsordning i sin nuvarande utformning sätts i funktion vid Sveriges Radio.” Fru talman!

Vi anser också, att man kanske borde få till stånd någon utvärdering i avsikt att åstadkomma en ännu bättre decentralisering. Man måste, anser vi, vara vaksam emot de försök som görs och som måste tolkas som en signal till hårdare centralstyrning av bl.a. programskapandet. Jag förutsätter att utbildningsministern har sin uppmärksamhet riktad på de här problemen, och jag beklagar att tiden i förmiddags tyvärr inte räckte till för att statsrådet Ingvar Carlsson skulle kunna besvara den enkla fråga som jag hade ställt just i avsikt att få veta hur han ser på radiostyrelsens arbetsordning. Men vi lär få tillfälle att återkomma till den debatten. Sveriges Radios styrelseordförande Per Eckerberg har också agerat i denna fråga och ”hjälpt till”, på ett av honom — skulle jag tro — icke avsett sätt, att klara upp linjerna. Jag syftar på hans uttalande i TV:s Presskonferens i förra veckan. Radions styrelseordförande är trött på ”allt gnäll och gnöl”. Nu måste radiochefen, som det heter, få ”skarpare instrument i sin hand”, för att citera Svenska Dagbladet, där man har prisat Per Eckerberg för hans ställningstagande och där man hoppas att radiochefen också ”skall vara hågad och skickad att ta dem i bruk” — alltså dessa skarpare instrument. Vi vänder oss med skärpa mot försöken att åstadkomma en sådan centralisering av beslut och ansvar inom Sveriges Radio, men, fru talman, detta innebär inte att vi skulle vara nöjda med det förhållandet som i dag råder. Inte alls.

Vänsterpartiet kommunisterna har anledning att klaga över bristen på förståelse och uppmärksamhet för sin verksamhet, främst i nyhetsprogrammen. I detta sammanhang måste jag ställa mig frågan: Var fanns t.ex. i gårdagens Rapportprogram, där remissdebatten för partiledarnas del refererades, den där skäliga balansen, när man inte med en bokstav eller med ett enda referat nämnde att också partiledaren för vänsterpartiet kommunisterna deltagit med flera inlägg? Fru talman! Jag har velat ta upp de här viktiga problemen som står under debatt i samband med Sveriges Radio därför att vad det ytterst handlar om är en oro för att man försöker ytterligare beskära yttrandefriheten i vårt land. Många signaler tyder tyvärr på en sådan utveckling, som vi i tid måste vara vaksamma inför.

Fru talman! Jag vill ta upp några frågor som berör skolan och dess problem. Jag tänker på skolenheternas storlek och på behovet av bättre balans mellan teoretisk och praktisk undervisning i grundskolan. De stora enheterna medför många problem. Det pågår för närvarande en intensiv debatt kring skolans arbetsmiljö. Frågor som rör skolstorlekens betydelse för undervisning och trivsel i skolan har kommit i blickpunkten. Det finns en stor oro bland föräldrarna inför en utveckling mot stora skolanläggningar med många elever. Sådana skolor skapar mindre goda miljöer. På basis av vunna erfarenheter kan konstateras att elevantalet inom en skolanläggning har avgörande inflytande på skolmiljön. Både föräldrar och elever har framhållit nackdelarna med de stora skolenheterna. Och både föräldrar, lärare och elever protesterar mot planering och byggande av stora skolor. Undersökningar har visat att de stora enheterna från många synpunkter är olämpliga. Nu senast har en undersökning gjorts beträffande elever med anpassningsstörningar, och resultatet har framlagts i en uppsats vid sociologiska institutionen vid Stockholms universitet. Det visar bl.a. att landsskolor och små skolor har färre störda elever än stadsskolor och stora skolor. Det uppstår ofta problem med bristande trivsel, ordning och effektivitet i de stora skolorna. De små skolorna är mera ändamålsenliga både för undervisning och för elevernas möjligheter till sysselsättning under raster och håltimmar. Individuell undervisning, motivation och aktivering är lättare att genomföra i den lilla skolan än i den stora. Undersökningar har också visat att den mindre skolan är mer fördelaktig när det gäller att främja elevernas personliga utveckling. De mognar snabbare och är mer harmoniska i den lilla än i den stora skolan. lek i grundskolan, och enligt dem skall elevantalet i högstadieskola inte avsevärt överstiga 600—700 elever. Dessa anvisningar torde komma att bli föremål för en allmän omarbetning. Jag vill verkligen understryka vikten av att denna omarbetning snarast sker och att nya anvisningar utfärdas som bättre tar hänsyn till elevernas bästa.

Men från ekonomisk synpunkt är det även nödvändigt att se till att de mindre enheter som redan finns kommer till användning. Vidare vill jag peka på behovet av mera praktiskt inriktad undervisning i våra skolor. Från centern har vid olika tillfällen framhållits risken av en alltför teoretisk skola. Det är viktigt att eleverna inte enbart får teoretiska kunskaper; det är minst lika angeläget att de får en utbildning som gör det möjligt för dem att klara av praktiska problem i vardagen och i arbetslivet. Undervisningen i grundskolan motsvarar inte kraven på balans mellan teori och praktik i undervisningen. En ökad praktisk utbildning skulle av många elever upplevas som en mer meningsfull del av skolarbetet samt stimulera dem till insatser och initiativ. Kanske skulle därigenom många skolproblem kunna minska och trivseln och tillfredsställelsen med skolarbetet bli mycket större för eleverna. Helt nyligen har en grupp lärare från en av våra större städer protesterat mot borttagandet av de praktiska linjerna på grundskolans högstadium. Praktiskt begåvade elever missgynnas, menar man. Lärarna framhåller att de önskar en mer differentierad skola, där större hänsyn tas till elevernas såväl praktiska som teoretiska förutsättningar. Vi kan kanske förvänta ändringar till det bättre på skolområdet, för i statsverkspropositionen bilaga 10 meddelar utbildningsministern att en rad betydelsefulla reformer genomförts på skolväsendets område. fr.o.m. innevarande läsår är 1968 års riksdagsbeslut om grundskolan och gymnasieskolan helt genomförda. Det yttre reformarbetet för ungdomsskolan torde därmed vara avslutat för en överskådlig framtid. 1970-talets reformarbete inom skolväsendet kommer att avse skolans inre arbete. Utredningen om skolans inre arbete, SIA, sysslar med hithörande problem. Statsrådet nämner också utredningen om skolan, staten och kommunerna, SSK, som skall överväga förutsättningarna för ett vidgat lokalt ansvar inom skolväsendet. Det är att hoppas att de utredningar som statsrådet redovisar i statsverkspropositionen snarast blir färdiga och kommer med förslag och anvisningar som medverkar till att främja den målsättning som finns för grundskolan.

Låt mig säga att med den målsättningen måste man tillse att alla elever — även praktiskt inriktade — i skolan kan finna en tillfredsställande studiemotivation. Jag har den bestämda uppfattningen att mer praktiskt inriktad undervisning i skolan och tillskapandet av fler mindre skolenheter skulle upplevas som ett mycket positivt inslag i dagens skola. Och jag hoppas verkligen att statsbidragsbestämmelser och läroplaner utformas så att de här aktualiserade frågorna snarast åtgärdas.

Fru talman! Jag ämnar i det här anförandet beröra ett par områden som knyter an till ungdomspolitiken. Det är inget nytt att det klankas på ungdomen. Så har skett i alla tider. Ungdomen har ett behov att skapa sig en egen livsstil, ett annorlunda levnadssätt. Ungdom och vuxenvärld kommer därigenom ofta i motsättning till varandra. Ungdomar upplevs av vuxna som främmande, dåligt anpassade eller asociala i en utsträckning som illa stämmer med verkligheten. Diskussionen om ungdomarnas vistelse på allmänna platser har under den senaste tiden åter kommit i gång. Det har uppmärksammats att den allmänna ordningen på gator och torg har försämrats. Man har konstaterat ökat spritoch narkotikamissbruk, ölkonsumtion och ett allmänt ofredande uppträdande av vissa ungdomsgrupper. Naturligtvis måste samhället reagera mot sådant. Åtgärder för den akuta situationen håller nu på att övervägas, men detta får inte undanskymma att lösningarna på problemen med ungdom som har svårt att anpassa sig är av allvarlig social art och måste ses långsiktigt. De som onyanserat kräver ”hårdare tag” borde se begränsningen i vad deras hårdare tag kan leda till — det är endast ett sätt att tillfälligt flytta eller smyga undan problemen. Det bör för övrigt också erinras om att asocialt uppträdande och missbruk av berusningsmedel ofta förekommer hos grupper, vilka genom goda ekonomiska förutsättningar kan låta sådan aktivitet pågå i privata lokaliteter. Denna aktivitet skiner oss inte i ögonen och blir inte påtalad på samma sätt som de ungas avvikande beteende, något som äger rum på allmän plats. Ungdom har i alla tider sökt sig till platser där det ”rört sig”. Det må vara vägskälet ute på landsbygden, gatukorsningar, järnvägsstationen, platsen framför biografen, torget eller tunnelbanehallar. De flesta ungdomar vistas på dessa platser av det enkla skälet att detta för dem är mötesplatsen. Den helt övervägande delen av dessa ungdomar stör inte allmänheten och är inte på något sätt asocial. Det tycks dock som om endast ungdomarnas utseende — långhårighet, avvikande klädsel, friare språk och friare attityder — får åtskilliga vuxna att känna olust, ibland rädsla, särskilt om många ungdomar är samlade. Jag har med det anförda naturligtvis inte velat säga att jag tycker att gator och torg är en god samlingsplats för ungdom. Tvärtom vill jag understryka att när torget inte bara blir en mötesplats utan en permanent uppehållsplats där fritiden tillbringas i tristess och meningslöshet, är detta ett misslyckande, för ungdomen själv men också för samhället. Alltför ofta saknas tyvärr lämpliga lokaler att erbjuda som samlingsplats. Men det är inte enbart en fråga om lokaler. Det är i lika hög grad en fråga om sysselsättning. En ung människa har ett naturligt aktivitetsbehov, som det gäller att positivt ta till vara. Kommersiella intressen har alltid varit snabba att engagera sig i ungdomens behov av fritidssysselsättning. I det kommersiella utbudet är ungdomarna objekt. För de pengar som spenderas erbjuds i allmänhet en passiv, förslöande verksamhet. Ungdomsorganisationernas stora betydelse brukar omvittnas på ett sätt som inte alltid står i överensstämmelse med det stöd som lämnas dem. Med stöd menar jag inte enbart de ekonomiska anslagen utan även ideellt stöd och förtroende från myndigheter för organisationerna att handha skilda verksamheter. En kostsam kommunal ungdomsverksamhet har byggts upp i de flesta kommuner. Naturligtvis skulle det kommunala ansvarstagandet för ungdomens fritidsverksamhet kraftigt behöva ökas om inte det ideella ungdomsarbetet varit så väl utvecklat. Då gäller det också att ordentligt se upp så att den kommunalt anordnade ungdomsverksamheten inte innebär en konkurrens för ungdomsorganisationerna. Enligt min mening bör samhället i första hand stödja ungdomens egna organisationer. De satsade medlen ger samhället inte enbart möjlighet till en positiv fritidsaktivitet för ungdom. Därtill kommer bl.a. den demokratiska träningen och det kollektiva ansvarstagandet för verksamheten. De ideella ungdomsledarna borde oftare lyftas fram och ges sitt rättmätiga tack för sina insatser. Ständigt brottas de med för knappa resurser. De sysslar med ett oupphörligt nyrekryterande. Ungdomarnas medlemstid inom föreningen har kraftigt förkortats. Stora krav ställs på ungdomsledarna när det gäller att göra verksamheten stabil, ett många gånger svårt arbete när man har med en ombytlig ungdomskader att göra. Äver: om vi i Sverige har ett väl utbyggt organisationsliv skall vi inte ta för givet att organisationerna kan leva vidare av sig själva under de förändrade betingelser som samhällsutvecklingen skapar. Egentligen är det lite generande att det i vårt Folkrörelsesverige skall behöva påminnas om organisationernas betydelse. Visst betraktar vi dem som en naturlig del av vår vardag och vårt samhälle, men vi borde också ha klart för oss att de inte fungerar automatiskt. De ideella föreningarna måste få känna att de i sitt arbete har stöd från det allmänna. Jag vill understryka — och då talar jag inte enbart om ungdomsorganisationerna utan om hela folkrörelsearbetet — att organisationernas ekonomiska ramar är alltför snäva och att man därigenom hindras att utveckla sin verksamhet. Men samhällets förhållande till organisationerna är långt ifrån begränsat till det ekonomiska stödet. Det handlar också om samverkan och förtroende, om att samhället genom sin verksamhet inte skall beskära organisationerna vad som annars skulle vara deras naturliga arbetsuppgifter. Samhället bör i stället i högre grad agera genom organisationerna. Emellanåt finns det anledning för samhället — stat, landsting och kommuner — att rannsaka sig och se över hur förhållandet är till det organisationsliv som vi i högtidliga sammanhang brukar säga att vår demokrati bygger på. Fru talman! Jag hoppas att ett positivare synsätt skall prägla samhällets bemötande av organisationerna, inte minst vid behandling av de s.k. ungdomsfrågorna.

Fru talman! Då vi nu övergår till att mera speciellt uppehålla oss vid frågan om rättsskydd och kriminalvård, kommer vi in på ett område med problem, som har brännande aktualitet. När en stor grupp nyvalda riksdagsmän ur folkpartiet 1949 började sitt arbete i andra kammaren, höll förre landshövdingen Andersson i Rasjön ett orienterande anförande om ”riksdagsarbetets oskrivna lagar”. Han förklarade då bl.a. att man, som vi alla vet, i allmänhet inte bör väcka motion i en fråga, som är under utredning. En sådan motion avslås ju lätt med hänvisning till den sittande utredningen. Sedan dess förefaller denna regel ha allt frekventare brutits, inte minst på det område vi nu talar om. Våra motionsvis framförda krav på stärkande av rättsskyddet har också under en följd av år ofta avvisats just med hänvisning till olika pågående utredningar. Man har t.o.m. sagt att vi haft för många utredningar på detta område. Kanske det. Men den bistra verklighet, som ligger bakom det allt starkare intresset att i riksdagen aktualisera olika problem sammanhängande med brottsligheten, har gjort sig påmind med ökad styrka och lett till nya utredningskrav, som sedan avvisats. Det är därför överraskande att fortsatt och kompakt motstånd mot våra krav bjöds ännu i slutet av höstriksdagen för att en av de första dagarna av det nya året förbytas i tillmötesgående och då i form av tillsättningen av den parlamentariska brottskommissionen under statssekreterare Rainers ledning. Var det vårt flitiga arbete under flera år med att skriva motioner och interpellationer för att dra uppmärksamheten till en ur allmän säkerhetssynpunkt riskabel problematik, som nu givit resultat? Naturligtvis, fru talman, har detta arbete inte primärt spelat denna roll, utan det är det faktum att läget i kriminalitetshänseende successivt förvärrats som ligger bakom. Men samtidigt kan man inte bortse från att motionsarbetet spelat en betydande opinionsbildande roll, som vi i dag tror har varit alldeles nödvändig för att vi som nation nu till sist tycks kunna samla oss till en kraftansträngning för att komma till rätta med de här — jag vill gärna säga det — svåra problemen. Vi må sedan ha väckt våra motioner mot den oskrivna lag för riksdagsarbetet som jag antydde för ett ögonblick sedan eller inte! Visst är det tillfredsställande att den parlamentariska kommissionen tillsatts, men därmed är ju inte kriminalitetsproblemen lösta. De träder fram som lika ”hänsynslösa” problem nu som före årsskiftet. De senaste årens brottsutveckling är djupt oroande. För att utvecklingen skall kunna brytas är det nödvändigt att rättsväsendets resurser i särskilt hög grad inriktas på att angripa den grövre brottsligheten, som är huvudproblemet för dagen, alltså mera kortsiktigt. Jag tänker särskilt på rånen mot banker, postlokaler och liknande. Det är oroväckande att speciellt sådana typer av brott, där våld och hot om våld förekommer, synes ha ökat i omfattning. Samma utveckling kan konstateras i ett flertal jämförbara länder, ett faktum som ju dock inte får komma oss att slå oss till ro med förhållandena som de är. Många upplever också att den allmänna ordningen allvarligt försämrats, ett förhållande som även regeringen nu till sist bejakat. I storstäderna är ordningsläget särskilt otillfredsställande bl.a. i anslutning till de allmänna kommunikationsmedlen. Men rapporterna om överfall mot ensligt boende äldre människor blir också allt fler. Vissa tecken tyder på en förändrad inställning till medmänniskans värde och integritet. Om en sådan förändrad inställning breder ut sig, finns det stor anledning till just oro. Det trista är att samhällsutvecklingen har fått löpa om inte fritt så dock klart otillräckligt kontrollerad ända tills nu, då tyngden av den växande kriminaliteten kommit regeringen att inrikta sig på motåtgärder, som troligen måste bli kraftigare och mera omfattande än de behövt bli, om man reagerat litet tidigare. I varje demokrati är respekten för lagen en grundval för samvaron människor emellan. Utan trygghet för medborgarna till liv och lem är inget samhälle ett gott samhälle. Att skydda människor mot brott och mot brottets verkningar är centrala uppgifter för vårt rättsväsen, som vi alltså nu väntar skall få väsentligt större insatsmöjligheter än hittills. Den uppenbart otillräckliga förstärkningen av polisväsendet som föreslås i statsverkspropositionen, 165 polismanstjänster, övertygar emellertid inte om en mera väsentligt förändrad hållning till hithörande problem. Som justitieministern så riktigt framhöll i riksdagsdebatten den 11 december i fjol har vi knappast ”någon större glädje av enbart lamentationer om hur man uppfattar förhållandena här eller där, utan det behövs konkreta åtgärder och det behövs konkreta förslag”. Just konkreta förslag till stora förbättringar av polisväsendet är, i varje fall i den aktuella situationen, starkt motiverade. Vi har därför föreslagit att den lokala polisorganisationen får 30 miljoner kronor i anslag för nästa budgetår utöver vad regeringen föreslagit. En sådan anslagshöjning möjliggör bl.a. inrättande av 615 nya polismanstjänster. Såvitt kan bedömas måste den parlamentariska kommissionen ägna uppmärksamhet även åt personalbristen inom polisen och bland sina förslag, som ju skall avges med stor skyndsamhet, också lägga konkreta bud om personalförstärkningar. För alla eventualiteters skull och trots pågående arbete i kommissionen har vi dock redan nu framlagt vårt förslag om ett väsentligt större personaltillskott än regeringen hittills föreslagit. Den framgång för motionsframstötar på brottsbekämpningens område, som regeringens nyårsutspel tyder på, har också stimulerat oss att motionsvis upprepa våra krav på ersättning i särskild ordning till polisman som skadas i tjänsten och till offer för brottslingars framfart, i första hand avseende personskador. Vi hyser givetvis i nuvarande läge större förhoppningar än någonsin förr om framgång för de motioner jag nu åsyftar. När man talar om dagens polisarbete är det långt ifrån alltid man gör klart för sig hur mångfasetterat och direkt svårt detta arbete numera faktiskt är. Polismannen ställs dagligen inför problem som uppstår som följd av generationsmotsättningar, politiska åsiktsutbyten etc. Det är han som ofta får klä skott för beslut och åtgärder, som helt andra instanser har ansvaret för. Och hur ofta lastas inte polisen eller den enskilde polismannen för otillräckligheten i samhällets resurser på olika områden? Polismannen fullgör en viktig skyddsoch serviceuppgift. Polisen borde få tillfälle att oftare än nu fungera som den viktiga och humana påminnaren om angelägenheten av hänsyn till medmänniskor och det allmännas bästa. Tyngre arbetsuppgifter avseende framför allt brottsbeivrande insatser dominerar av förklarliga skäl dock nästan helt polisverksamheten i dagens samhälle. Antalet frihetsberövanden har minskat inom kriminalvården, nykterhetsvården, ungdomsvården och i offentlig vårdverksamhet över huvud taget. Denna utveckling stämmer väl överens med brottsbalkens huvudintention. Krav på ökad satsning på frivården inom kriminalvården, som bl.a. vi har drivit, har emellertid inte lett till lika snabba resultat på t.ex. personalsidan. Det är nödvändigt att frivården blir allmänt mer kvalificerad i sina insatser och därför får bättre resurser i olika avseenden. Om så inte blir fallet, finns risker för att allmänheten reser allt starkare krav på en återgång till mer slutna vårdformer. Det är nu glädjande att kunna konstatera att enighet uppnåtts i kriminalvårdsberedningen om större satsning på frivården. Vi delar den uppfattning, som redovisas av remissinstanserna, att beredningens förslag ger uttryck för en realistisk avvägning mellan angelägenheten av lagöverträdarnas anpassning till normalt samhällsliv och samhällets behov av skydd. Det är väldokumenterat att missbruk av alkohol och narkotika ofta spelar en stor roll som utlösare av brottsligt beteende. Detta är ett viktigt skäl — utöver de sociala och humanitära — för en mera konsekvent och verkningsfull alkoholoch narkotikapolitik än den som hittills har förts. Vi har även i år lagt fram flera förslag i detta syfte. Det är också angeläget att större intresse ägnas åt allmänna åtgärder, som kan förebygga brott. Mera polis är givetvis inte mer än en del av de nödvändiga motåtgärderna mot brottsligheten, om man ser saken på litet längre sikt. Vi föreslog senast i fjol att en parlamentarisk utredning skulle tillsättas för att göra en bred genomgång "och totalbedömning av samhällets brottsförebyggande åtgärder och därtill framlägga förslag till förstärkning av dessa t.ex. ungdomsvårdande åtgärder och folkrörelsestöd av olika slag, som fru Hjelm-Wallén nyss var inne på. Riksdagsmajoriteten avslog den 11 december 1972 vårt förslag. Redan den 3 januari 1973 tillkallade dock justitieministern en utredningsman för att lägga fram förslag om ett centralt råd för mera långsiktig brottsprofylax — alltså en uppläggning snarlik vår. Man har nog allmänt svårt att förstå hur två så helt skilda attityder till kriminalitetsproblemen kan intas inom så kort tidrymd som tre veckor. Det blir, fru talman, självfallet anledning att återkomma till våra olika förslag längre fram under riksdagen.

Fru talman! Jag har i viss mån blivit felplacerad vid den ämnesindelning som gjordes inför årets remissdebatt. Jag kommer till stor del att uppehålla mig vid sysselsättningsproblemen. Dessa problem är grundläggande för hela samhället. Vi lärde oss redan i skolan det gamla ordspråk som lyder: ”Arbete skapar hälsa och välstånd och förhindrar många tillfällen till synd.” Den som personligen upplevt 1930-talets arbetslöshet känner sysslolösheten som den största förbannelse som kan drabba en. Löser man sysselsättningsproblemen, löser man därmed också andra samhällsproblem av social och mänsklig art. Arbetslösheten är en grogrund för social oro och hopplöshet. Det är i dessa dagar 40 år sedan Adolf Hitler övertog makten i Tyskland. Nöden och fattigdomen utgjorde nazismens bästa bundsförvanter och var orsaken till dess framgångar. Mänskligheten fick dyrt betala att man inte på demokratisk väg kunde lösa samhällsproblemen. Här hemma lyckades man samla sig till kraftåtgärder för att bekämpa arbetslösheten. För socialdemokratin, som företrädde det arbetande folket, var det naturligt att kampen mot arbetslösheten utgjorde den viktigaste uppgiften. Ernst Wigforss höjde parollen: Vi kan aldrig bli så fattiga, att vi inte har råd att arbeta. Det dröjde länge innan man på borgerligt håll accepterade den nya synen på arbetslöshetspolitiken. Man talade om miljonrullning och slöseri med allmänna medel. Vi vet än i dag inte hur djupt sysselsättningspolitiken är förankrad bland de borgerliga partierna. I många valrörelser — och även nu — har man gått fram med slagordet: Det måste löna sig att arbeta. Bakom den parollen döljer sig en ovilja att vara med om att ta fram de ekonomiska resurser som är nödvändiga för att samhället skall kunna bedriva en aktiv näringsoch arbetsmarknadspolitik. Särskilt motvillig blir man om samhället aktivt går in som företagare. Som norrbottning har jag på nära håll fått bevittna de många attackerna mot NJA, ASSI och LKAB. Det är först på senaste tiden som klagolåten i viss mån dämpats. Jag vill i detta sammanhang framföra ett tack till regeringen för den helhjärtade satsning den under de senaste åren gjort på dessa företag. De utgör grundvalen för Norrbottens framtid. Till detta skall också läggas åtgärderna för att säkra åretruntsjöfart i Bottenviken. Signalerna om en översyn av fraktstödet är också en åtgärd som uppskattas. Förläggningen av ett koksverk till Luleå är ännu ett bevis på att samhället vill ge järnhanteringen i norr sitt aktiva stöd. Tillkomsten av tekniska högskolan kommer att ge många norrländska ungdomar chans till en god utbildning med sikte på industriell verksamhet. Den kommer också att påverka industrimiljön på längre sikt och därmed göra vår landsdel attraktivare för företagen. Redan i år planerar man att höja elevantalet utöver uppgjorda planer. Får man livskraftiga basindustrier och en bättre industrimiljö måste det påverka möjligheterna till ytterligare industrier. Glädjande nog har enskilda företag i Sydoch Mellansverige förlagt filialföretag till Norrbotten. Dessa synes gå bra, och en del av dem har redan byggts ut. Tillgången på arbetskraft är god och stabil — ett förhållande som uppskattas av företagen. Men vi upplever också att företag i Sydsverige är skeptiska mot att etablera sig i norr, och många gånger motarbetar man en sådan etablering. Det är meningen att vi skall få en pälsfabrik i Öjebyn. Många säger att vi redan har tillräckligt många pälsfabriker här i landet och att vi inte behöver någon ytterligare. Ungefär detsamma gäller i fråga om den planerade skidfabriken i Haparanda. AMS har tillstyrkt lån för båda dessa företag, och vi hoppas att även regeringen skall ställa sig positiv till de här företagen. Genom arbetsmarknadsstyrelsens aktiva medverkan har den kommunala servicen utbyggts. Vi har därför en samhällsservice som kan mäta sig med servicen i vilka delar av landet som helst. Jag har, fru talman, velat ge denna bild av vad som under senare år skett i Norrbotten. Därmed är inte sagt att vi inte har problem i Norrbotten. I stora områden av inlandet, i Tornedalen och malmfälten, är det — trots speciella stödåtgärder inom det s.k. inre stödområdet — ytterst svårt att få företag att etablera sig. Arbetsmarknadsstyrelsen har därför gått in för att få industriella arbetsplatser till Pajala, Övertorneå och Överkalix. Flera platser, såsom Jokkmokk och Arvidsjaur, torde vara i behov av samma åtgärder. Kan man inte förmå enskilda företag att etablera sig på dessa orter måste samhället gå in och lösa sysselsättningsproblemen. I Norrbotten är man inte rädd för samhällsåtgärder. Genom den upprustning som skett inom NJA borde det vara möjligt att med utgångspunkt i denna industri få i gång olika verksamheter. Utöver vad jag sagt om sysselsättningen vill jag framföra några synpunkter på polisväsendet. Som framgår av bilaga 4 till statsverkspropositionen — justitiedepartementet — skall kraftåtgärder vidtas för att komma till rätta med brottsligheten. Man förstärker polisen med 215 tjänster och får fr.o.m. nästa budgetår 16 776 tjänster. Därtill kommer att rikspolisstyrelsen har 531 anställda. Det utgör en sammanlagd arbetsstyrka på 17 307 tjänster. När polisväsendet helt förstatligades den 1 januari 1965 uppgick den lokala poliskåren till 10 000 ordinarie polismän och 1 350 extra ordinarie poliser plus kontorspersonal. Hela kostnaden för polisväsendet uppgick vid starten till 535 miljoner kronor. Under de gångna åtta åren har den lokala polisorganisationen tillförts 2 417 tjänster, och de sammanlagda kostnaderna för polisväsendet har stigit från 535 miljoner kronor budgetåret 1965/66 till 1 438 681 000 kronor för kommande budgetår. Därtill kommer ett anslag för polishusbyggen på 87 miljoner kronor. Jag har, fru talman, nämnt dessa siffror därför att man i den allmänna debatten gör gällande att polisväsendet behandlats styvmoderligt. Till sist några ord om polisväsendet i allmänhet. Polisen har en svår uppgift, och många medborgare är avogt inställda till dess verksamhet. Den debatt som förts om polisen har inte heller alltid gagnat dess arbete. Förtroendet mellan polis och allmänhet är olika på olika håll i landet. Här måste den utredning finna lösningar som under statssekreterare Rainers ledning har tillsatts. Det torde inte vara någon enkel uppgift. Det finns väl ingen patentlösning på detta problem. Polisens arbete måste dock framför allt underlättas genom allmänhetens medverkan. Utan detta stöd står polisen sig slätt. Jag hade i höstas tillfälle att under en studieresa till Japan besöka bl.a. Yokohama, som är en av världens största hamnstäder i vad gäller trafiken. 30 000 fartyg anlöper och avgår från denna hamn per år. Man skulle ju tycka att det vore en omöjlighet att övervaka allt vad som där sker. Men polischefen upplyste om att polisen hade ett starkt stöd av allmänheten, av hotellägare, affärsmän och övriga yrkesutövare. Försiggick något olagligt fick polisen ganska snart vetskap om detta. Denna samverkan var till gagn inte enbart för polisen utan också för affärsmännen själva. Många bråk och lagöverträdelser kunde kvävas i sin linda. Detta är ett exempel på hur man kan bygga upp ett samarbete mellan allmänhet och polis. Ett forum där polisen borde få verka är våra skolor. Många skolelever har ingen riktig bild av polisens arbete. Mycket vore vunnet om man kunde sprida kännedom om detta. Det gäller inte enbart trafikundervisningen, utan eleverna behöver också en allmän orientering om lagar och bestämmelser, som vi alla måste respektera för att inte kaos skall uppstå i samhället. Allmänt uppskattas att vi ånyo får tillbaka våra polisnämnder. Våra kommunalmän, som ju är grundligt insatta i olika samhällsproblem, får på nära håll följa polisens arbetsuppgifter och utarbeta budget för polisväsendet. En sak som allmänt kritiseras — kanske med rätta — är den centralisering av polisväsendet som sker. I många kommuncentra saknas poliser helt och hållet. Händer det något där, måste polis rycka ut från annan ort. Det kan ta tid, i vissa fall upp till ett par timmar. Misstänker man t.ex. att någon begått rattfylleri, kan det ta flera timmar innan den misstänkte kommer till en läkarmottagning för provtagning — inte av brist på läkare utan av brist på poliser. Tilltron till rättssäkerheten kan komma i fara. Ja, den tillsatta utredningen har många och svåra uppgifter att lösa. Försöken att lösa dem bör ske i nära samarbete med de kommunala myndigheterna. Innan polisväsendet förstatligades hade också kommunerna mycket att säga till om i detta avseende. Skall man komma till rätta med problemen och nå bästa resultat av polisens arbete, är det nödvändigt att koppla in de kommunala myndigheterna — sociala och andra.

Fru talman! Brottsligheten i Sverige oroar människorna alltmer. Det är väl bara ett fåtal i vårt land som inte ser det oerhörda och skrämmande i brottsutvecklingen, vilken under hela 1960-talet ökade kraftigt. År 1960 uppgick antalet brottsbalksbrott, som kom till polisens kännedom, till 276 000 och år 1968 till 494 000. År 1969 konstaterade man en viss nedgång — 480 000 brott — men år 1970 var siffran 532 000 och år 1971 var den 585 000. Hur läget var 1972 vet vi inte med säkerhet ännu, men det förefaller som om en minskning i förhållande till året före blir slutfacit. Det mest oroande är att de svåra brotten, bl.a. rån mot banker, postkontor och butiker, har ökat. Därtill kommer att den allmänna ordningen blivit sämre och uppfattas av allmänheten som mycket negativ. På en tioårsperiod har antalet brottsbalksbrott, som kommit till polisens kännedom, således fördubblats. Mot denna bakgrund är det kanske inte så märkligt att allmänheten successivt reagerar mycket kraftigt. Man har krävt åtgärder från samhällets sida, men regeringen har förefallit att vara ganska kallsinnig mot sådana krav — i varje fall har situationen uppfattats så av de enskilda människorna. Men man bör naturligtvis vara rättvis och säga att även regeringen nu har sett allvarligt på denna utveckling och tillsatt en brottskommission med uppgift att dra upp riktlinjer för och snabbt lägga fram förslag till konkreta åtgärder för att minska brottsligheten och förbättra den allmänna ordningen. Vidare kommer förslag till uppgifter för och organisation av ett centralt råd för samordning av samhällets insatser mot brott att läggas fram av en sakkunnig som justitieministern bemyndigats tillkalla. Regeringen har också lagt fram förslag om en ny kriminalvårdsreform. Brottskommissionen och det centrala rådet hälsas med stor tillfredsställelse liksom även kriminalvårdsreformen. Samhället måste ju skydda sig mot brottslighet — det är ett krav som i alla tider har funnits bland människorna i vårt land och säkerligen även i andra länder. Det kravet gäller inte bara säkerhet till liv och egendom. Varorna har nu ett betydligt högre pris än tidigare på grund av stölder och snatterier i butiker och varuhus. Det blir liksom en extra moms, som i stället borde ha kommit kunderna till del eller gått till finansministern för att användas för gemensamma ändamål. Försäkringspremierna stiger undan för undan, självriskerna höjs likaså och vissa försäkringar kan inte längre tecknas. Vi bör alla vara överens om att det viktigaste är att förebygga och förhindra att brott blir begångna. Det därnäst viktigaste bör vara att beivra begångna brott. Båda de här syftemålen påverkar också varandra. När det gäller att undanröja grogrunden för brottsligheten har man i vårt land trott att man har tagit ett stort steg genom att avskaffa den form av fattigdom som tvingade folk till oärlighet för att kunna skaffa sig livets nödtorft: tak över huvudet, mat och kläder. Men nu är det bevisligen inte så. Lågkonjunktur och fattigdom har visat sig minska brottsligheten, medan högkonjunktur och ökad levnadsstandard i stället har ökat brottsligheten. Vad detta beror på vet man förvånansvärt litet om. En sak är dock ganska klar, och det är att alkohol, thinner, narkotika och andra gifter spelar en betydande roll. Sammangyttringen av folk i stora tätorter medverkar också till ökad kriminalitet. Anonymiteten i storstadsvimlet gör det lätt för kriminella element att syssla med skumraskaffärer och att hålla sig dolda. I glesbygderna däremot utövar människorna en omedveten kontroll på varandra, och den omständigheten är ju från brottsförebyggande synpunkt ytterligt välgörande. Avkristningen, bristfällig uppfostran i vissa hem och bristfällig undervisning om lojalitet mot varandra och mot samhället kan också vara orsaker till den ökade brottsligheten. Det här är bara några synpunkter på ett mycket stort komplex. Brottskommissionen kommer säkert att peka på fler. Kommissionens uppgift är ju också att redan under vårriksdagen lägga fram förslag till motåtgärder, och av den anledningen skall jag inte gå närmare in på sådana nu. Jag vill trots detta åberopa en motion från centerpartiet om en ytterligare ökning av antalet polismän utöver statsverkspropositionens förslag. En sådan ökning bedöms som ofrånkomlig för att klara nödvändiga insatser. Mot detta kan naturligtvis anföras att man bör vänta till dess brottskommissionens förslag föreligger, och det är givetvis riktigt, men från budgetsynpunkt kan det vara värdefullt att frågan tas upp redan nu. En ökning av den fotpatrullerande polisen, som syns ute i dubbelpatruller, har en betydande brottsförebyggande effekt. Ökningen av fotpatrullerande polis i Stockholms city på senare tid har också visat detta. Härigenom tillgodoses även det trygghetsbehov som många människor känner mycket starkt i dag. I den nyssnämnda motionen har vi dessutom pekat på exempel där samhällets insatser för att tillvarata den enskildes intressen har visat sig vara otillräckliga. Arbetsbalansen på utredningssidan är hög och uppklarningsprocenten är inte tillfredsställande. Tillförs övervakningssektionen flera tjänster, måste också utredningssidan ökas. Ofta hör man frågan vad som händer efter ett polisingripande av övervakningspersonalen. Man tänker då främst på de sociala och kriminalvårdande åtgärderna, men dessförinnan måste en utredning verkställas, och den utförs av utredningspersonal vid kriminalavdelning eller i vaktdistrikt. Är den styrkan för liten i förhållande till övervakningsstyrkan, stoppas de efterföljande åtgärderna upp vare sig de är repressiva eller av hjälpande karaktär. Många negativa faktorer för såväl målsägande som misstänkta blir då resultatet. Rekryteringsfrågorna inom polisen måste också uppmärksammas. Rekryteringen till Stockholm och storstadsområdena måste prioriteras, så att beviljade tjänster kan tillsättas. Det är dessutom mycket viktigt, och det tror jag också att man från ansvarigt håll nu insett, att polismännen ges ett moraliskt stöd i sitt arbete från statsmakternas sida. Ännu större rekryteringsproblem än de föreliggande kan eljest bli fallet. Bara tillsättningen av brottskommissionen har verkat i den riktningen. Så sent som i dag har jag fått bekräftelse på det från polismän i Stockholm. Justitieministern har i årets statsverksproposition lagt fram förslag till reformer på kriminalvårdens område i stort sett med utgångspunkt i kriminalvårdsberedningens betänkande. Jag vill redan nu framhålla att det är med tillfredsställelse som vi inom centern konstaterar att utredningens förslag i huvudsak överensstämmer med våra egna åsikter om hur den framtida kriminalvården bör vara inriktad. Vilka försök man än gör genom ökad satsning på frivård och vård i öppna anstalter för att komma till rätta med lagöverträdare måste man en gång för alla göra klart för sig att intill dess att vetenskapen kan finna någon undermetod av medicinsk eller annan art kan samhällsskyddet endast vinnas till priset av frihetsberövande. De som visar total oförmåga att lojalt infoga sig i samhället måste finna sig i att bli omhändertagna till dess garantier skapas för att de kommer att föra ett laglydigt liv. Ett sådant system kan inte betecknas som inhumant. Det måste i stället vara humant att skydda värnlösa människor mot brott. Det kan också vara humant mot brottslingarna själva att inte frige dem vid en tidpunkt, då man säkert vet att de inte kommer att finna sig till rätta, att de inte vill eller kan leva lojalt i frihet, eftersom de då bara kan förvärra det för sig. Den som första gången i sitt liv undergår frihetsstraff bör avtjäna detta på en anstalt eller en inrättning där endast förstagångsintagna vårdas. Detta är angeläget för att förebygga att den intagne blir ännu mer fördärvad än han kanske tidigare var. Individuellt avpassade påföljder måste också eftersträvas. Samarbetet mellan de kriminalvårdande myndigheterna och sjukvården, skolan och arbetsmarknadsmyndigheterna är också nödvändiga förutsättningar för en god rehabilitering.

Det är meningen att man nu successivt skall övergå till ett anstaltssystem med riksanstalter, lokalanstalter och öppna anstalter. När det gäller lokalanstalterna räknar man med att i utgångsläget disponera ca 25 småanstalter och att byggnadsbehovet omfattar ca 1 000 platser för en beräknad kostnad av 125 miljoner. Man beräknar att fördela dessa investeringar på en 15-årsperiod. Inom centern är vi liksom kriminalvårdsstyrelsen kritiska mot denna långa uppbyggnadstid, om man verkligen vill åstadkomma något reellt med den här reformen. Den nya räjongindelningen kan inte heller komma till stånd så tidigt som man önskar, om tillräckligt antal lokalanstalter saknas. Man skulle kanske tvingas ha kvar det gamla systemet parallellt med det nya, vilket också kriminalvårdsstyrelsen framhållit, och det är ingen önskvärd utveckling. AMS-medel borde kunna tas i anspråk vid vissa tillfällen, då sysselsättningen är låg på byggsidan. På så sätt kunde byggandet av lokalanstalterna påskyndas. Genom att snabbare få i gång lokalanstalterna och genom en meningsfull behandling där kan man kanske nedbringa återfallsbrottsligheten och därmed göra betydande vinster både för samhället och för enskilda. När det gäller rehabiliteringen av de intagna spelar skadeståndsfrågorna en ganska stor roll. Dessa har två sidor. Den ena är att man måste lösa skadeståndsfrågan för brottslingens offer. Utebliven ersättning skapar en klart negativ inställning från allmänhetens sida mot brottslingen, och detta skapar problem vid rehabiliteringen och utslussningen av brottslingen i frihet. Ett positivt mottagande är en av de största förutsättningarna för att återanpassningen skall lyckas. Den andra sidan är hur stort skadestånd en brottsling skall ådömas. Döms vederbörande till så höga skadestånd att de inte inom rimlig tid kan betalas, så försvåras rehabiliteringen. Viljan att återgå till normala levnadsförhållanden och ordnat arbete minskar för den som under lång tid tvingas leva under hårt ekonomiskt tryck. Vi har ett förslag i vår motion om hur vi anser att den här frågan bör lösas, men jag hinner inte nu ta upp hela den problematiken. Jag har bara velat peka på detta förhållande och är beredd att vid realbehandlingen återkomma. Slutligen, fru talman, vill jag erinra om vikten av information om vår lagstiftning, speciellt om nytillkomna lagar och förordningar. Medborgarna måste ges effektiv upplysning om de lagar och föreskrifter som gäller i samhället. Från den 1 januari 1973 gäller t.ex. den nya körkortskungörelsen, som bl.a. stadgar att körkort alltid skall medföras under färd. Tidigare möjligheter att få uppvisa körkortet inom tre dagar har slopats. Denna bestämmelse har icke på ett tillfredsställande sätt trängt ut till allmänheten. Samma är förhållandet om skyldigheten att ha övningskörningsskylt på fordon i samband med övningskörning, kanske främst i samband med den privata utbildningen. Jag nämner bara detta som ett par exempel och hoppas på bättre information i fortsättningen, gärna med hjälp av TV.

Fru talman! I går kväll var det ett program i TV som handlade om de starkt höjda premierna på bl.a. hemförsäkringar. Man intervjuade inledningsvis ett antal personer som sade, att de gärna ville ha en hemförsäkring. De ville ha det skydd som en hemförsäkring kunde erbjuda, men, sade de, vi har inte råd till det. Det är naturligtvis en utomordentligt beklaglig situation när man har egendom som man vill försöka skydda mot stöld, brand och allmän skadegörelse och inte kan använda sig av till buds stående medel. Programmet fick, kanske oavsiktligt, en litet konstig vinkling därför att de man hade intervjuat om deras bekymmer var utlänningar som bor här i vårt land, troligen för gott. Det gav på något sätt intryck av att det var en speciell kategori som drabbats av de höjda premierna. Vi vet ju alla att så inte är förhållandet. I varje fall vi som bor i storstäderna, i Stockholm, Göteborg, Malmö och omkring dessa centra, har upptäckt att våra hemförsäkringspremier under de tre senaste åren har stigit med uppemot 350 procent och att den självrisk som är förknippad med försäkringen har fördubblats. Vi har också upptäckt — om vi följt med, vilket jag är rädd för att väldigt många inte gjort och därför inte heller har prövat sitt försäkringsbehov — att försäkringarna har naggats i kanten. De täcker inte längre cyklar och inte vad försäkringsbolagen kallar stöldbegärligt gods som man har placerat i vindseller källarutrymmen. Försäkringsskyddet har också minskat genom att inte längre täcka skador på hushållsmaskiner. Det sistnämnda är det kanske inte så mycket att säga om. Självrisken har fördubblats, den har stigit från 100 till 200 kronor, vilket kanske i och för sig inte är så anmärkningsvärt. Den fastställdes 1964 och bara inflationen, penningvärdeförsämringen, skulle ha medfört en höjning till i dagens penningvärde 180 kronor. Premierna har emellertid nått en sådan höjd att det förtjänar att observeras och att man diskuterar vad man skall göra. Orsaken till behovet av premiehöjningar är uppenbar: antalet skadefall till följd av stölder och inbrott har ökat kraftigt och värdet av stulna eller skadade föremål har vuxit i en sådan omfattning att de samlade försäkringspremierna inte längre täcker kostnaderna. Försäkringsbolagen redovisar miljonförluster på detta speciella område. Eftersom det är på det sättet att ett försäkringsföretag inte får täcka en förlust på ett område med överskott på ett annat område, har det inte funnits någon annan ekonomisk möjlighet än att höja premierna. De höjda premierna har alltså sin grund i den starkt stigande brottsligheten framför allt i de stora städerna. Inom parentes kan nämnas att när man kommer längre ut i periferin, där brottsligheten inte är av samma omfattning, är hemförsäkringspremierna praktiskt taget oförändrade. Där kan man avläsa en direkt korrelation mellan brott och försäkringspremier. Diskussionen i TV-programmet i går om vad man skulle göra åt premiehöjningen var intressant. Den var kanske också litet beklämmande. Man diskuterade nämligen endast tre olika möjligheter att komma till rätta med situationen. Man talade om ett förstatligande av försäkringsväsendet, man talade om möjligheten av att skapa ett statligt konkurrerande bolag och man talade om möjligheten av att ge t.ex. försäkringsinspektionen ett större inflytande när det gäller premiesättningen.

Litet närmare eftertanke måste säga varenda människa att denna samhällets oförmåga att ge skydd och trygghet kostar henne åtskilligt varje år bl.a. i form av höga försäkringspremier. Någon säger kanske: Ja, det kan ju vara hugget som stucket, om jag betalar en premie som är 100 kronor för hög eller om jag betalar 100 kronor i ökad skatt för att förbättra resurserna hos t.ex. polisen. Ja, jag vet inte om det är hugget som stucket. Har man en gång varit utsatt för inbrott och fått sitt hem vandaliserat, är man nog mera beredd och villig att betala vad det organiserade samhällsskyddet, dvs. polisen, skulle kosta än att med höga premier få skadorna botade. Det är som om det aldrig riktigt blev ens hem igen efter en sådan vandalisering. Fråga mig! Jag vet. Jag har upplevt hur det känns när vandalerna gått fram i ens bostad. Nej, låt oss se de höga och pressande premierna i precis deras rätta sammanhang — då får vi kanske en förståelse för värdet av brottsförebyggande åtgärder och för en polisorganisation som har tillfredsställande resurser. Jag skall inte fördjupa mig ytterligare i vad jag kan mena med ”tillfredsställande resurser”. Vi har väl all anledning att vara tillfreds ställda med de åtgärder som har vidtagits från justitiedepartementet, och vad jag med detta anförande närmast vill, fru talman, är att i justitieutskottets åtanke anbefalla de motioner som pläderar för en ytterligare ökning av polisorganisationen. Det har ju visat sig att det hjälper att förstärka en sådan organisation som polisen. Låt mig med några ofullständiga siffror försöka ge en mycket liten bild av detta. År 1970 kämpade försäkringsbolagen med bilstölder till ett värde av ungefär 38 miljoner kronor. Året därpå hade denna summa stigit till 51 miljoner kronor. I detta läge började försäkringsbolagen själva i samband med polisen intressera sig för spanande verksamhet, för litet ”detektiveri” på detta område, och man kunde avläsa ett resultat ganska omedelbart. Man lyckades återskaffa stulna fordon till ett värde av 1 miljon kronor — och vad som är ännu viktigare: man lyckades i någon mån bryta den stegring av kostnaderna som de nämnda siffrorna antydde. Kostnaderna höll sig för påföljande år på samma nivå som 1971, trots bilbeståndets tillväxt. Låt mig så, fru talman, avslutningsvis i anslutning till de här funderingarna ta upp någonting som jag skulle vilja kalla en annexfråga. Jag nämnde att självrisken stiger under detta år från 100 till 200 kronor. Jag förmodar att det gäller i de allra flesta bolagen. Redan i nuläget, med 100 kronors självrisk, har det ju varit på det sättet att många människor inte har anmält den stöld eller den skada som de har varit utsatta för. Det är brott som aldrig har kommit med i brottsstatistiken, och vi kan väl utgå ifrån att när man nu höjer självrisken och alltså försäkringsbolagens krav på polisanmälan bortfaller för skador upp till 200 kronor blir det ytterligare en del brott som myndigheterna aldrig får kännedom om. Det har väl en viss betydelse för oss, när vi skall bedöma den allmänna samhällsutvecklingen, att vi känner den i alla dess detaljer. Här finns emellertid risk för att statistiken inte blir riktigt tillfredsställande. Jag förmodar att de som sysslar med detta kommer att ta hänsyn till det den gången siffrorna skall utvärderas. I varje fall hoppas jag det. Vi kan konstatera att skadorna som hemförsäkringen är avsedd att täcka har ökat. När självrisken blir större, får försäkringstagaren mindre i ersättning.

Då skulle man uppnå syftet både att få underlag för en något bättre brottsstatistik och att den enskilde medborgaren fick en viss kompensation för samhällets oförmåga att i nuläget skydda honom.
Fru talman! Jag har för avsikt att i mitt anförande beröra frågor i samband med de direktiv som givits till den kommission som tillsatts för att utreda frågan om åtgärder för att bekämpa brottsligheten och förbättra den allmänna ordningen. Låt mig allra först få uttala min tillfredsställelse med det klara ställningstagande som statsrådet gör när det gäller de fortsatta insatserna för genomförandet av den genomgripande reform som föreslagits inom kriminalvården i syfte att minska återfallsbrottsligheten och för att förbättra de dömdas möjligheter till en social anpassning. Enligt mitt förmenande är det mycket angeläget att de ansträngningar som görs för att ge dessa en god bostad och ett arbete verkligen får framgång, eftersom detta är en förutsättning för att de straffade skall ha några reella möjligheter att undgå att återfalla i brott. Vi är också överens om att det är angeläget att skapa trygghet för våra medborgare till liv och egendom, likaså att de lagar vi har skall följas och att ge de myndigheter och personer vi satt att övervaka och ingripa i dessa sammanhang möjligheter att utföra sitt arbete. Med andra ord: Polisen bör få allmänhetens stöd i sitt ofta svåra och grannlaga arbete. Vi kan konstatera att våra större dagstidningar på rekommendation av TU nu vägrar att ta in ”porrannonser” i fortsättningen. Om detta sedan kan innebära att vi ånyo får en ökning av gatuprostitutionen och i samband därmed ökade våldshandlingar är svårt att bedöma. I detta sammanhang kan jag ej underlåta att påtala det förhållandet att man aldrig hör talas om kundkretsens ansvar för denna hantering. Diskussionen förs endast omkring de prostituerade och deras ansvar. Fru talman! Jag anser alltså att vad vi kan åstadkomma för att öka tryggheten för människorna i vårt land är positivt, men det får inte betyda att vi ”städar” undan på ytan och sopar problemen under mattan. Vi får inte glömma bort att många av de problem vi nu har att brottas med i grunden också bottnar i bristande trygghet.

En otrygg och splittrad barndom, bristen på kärlek och omtanke går som en röd tråd genom dessa människors bakgrund. Fru talman! Jag är inte ute för att försvara brott, men jag vill med mitt inlägg få sagt att även de grupper jag här har berört har rätt att få bli delaktiga i trygghet och omtanke från samhällets sida. Det har för mig känts angeläget att få framföra att det är på det förebyggande planet vi ändå måste satsa de största resurserna, och jag vet att det finns många som har samma uppfattning i den här frågan. 1968 fick vi ändringar i socialhjälpslagen, som ålade kommunerna att bedriva uppsökande verksamhet. Sådan har också bedrivits i varierande grad, i första hand bland handikappade och åldringar. Man kan bara beklaga att kommunernas resurser ej har medgivit en uppföljning på hela fältet. Därför anser jag att det skulle vara av värde om kommissionen tittar på eventuella möjligheter till försöksverksamhet i några kommuner och att den verksamheten bedrivs med statliga medel.

Fru talman! Det märks på många sätt att det är valår i år. Verkningarna har spritt sig också till området för kriminalpolitiken, alltså frågan om åtgärder mot den ökade brottsligheten. Under hela 1960-talet och under de nu gångna åren av 1970-talet avvisade regeringen envist oppositionens krav på effektiva åtgärder mot den pågående ökningen av brottsligheten. Antalet brott mot brottsbalken som kommit till polisens kännedom mer än fördubblades under 1960-talet och steg till över en halv miljon per år. Men trots denna stora ökning försökte regeringen bagatellisera det oroväckande i utvecklingen och vidtog bara helt otillräckliga åtgärder. Oppositionens krav avfärdades som oberättigade och dess kritik som överdriven. En åtgärd som regeringen ändå vidtog var den stort upplagda kampanjen år 1969 mot narkotikalangningen. Den kampanjen gav till en början goda resultat men ebbade snart ut på grund av att regeringen inte ställde tillräckliga resurser till polisens förfogande. En del punktinsatser har också företagits, t.ex. förra årets straffskärpning för de grövsta narkotikabrotten samt en del åtgärder mot flygplanskapningar och mot utländska terrorgrupper i Sverige.

Det kom därför som en lika överraskande som glädjande nyhet, när regeringen den 3 januari i år lät meddela att den tänkte tillsätta dels en kommission för att snabbt föreslå konkreta åtgärder mot brottsligheten, dels ett centralt råd med uppgift att på litet längre sikt samordna samhällets insatser på det området. Tydligen har regeringen nu insett att oppositionspartiernas krav på åtgärder för att minska brottsligheten stöds av allt större grupper i samhället, inte minst bland dem som regeringen räknar som sina väljare, Tyvärr kommer regeringens ändrade inställning inte till uttryck i statsverkspropositionen. På kort sikt är det nödvändigt att ge polisen ökade resurser så att den inte bara i efterhand kan ingripa och utreda begångna brott utan också kan fylla sin viktigaste uppgift — att förebygga och förhindra brottsliga gärningar. Polischeferna hade begärt sammanlagt 2 270 nya tjänster. Länsstyrelserna prutade kraven till 2 200. Rikspolisstyrelsen följde regeringens direktiv om stor återhållsamhet i fråga om krav på nya tjänster och prutade ytterligare till 1 060 tjänster, varav 760 polistjänster — alltså en sänkning med ungefär hälften av länsstyrelsernas krav. Vad blev då regeringens förslag i statsverkspropositionen? Jo, en ytterligare prutning till ungefär en femtedel av rikspolisstyrelsens minimikrav, dvs. man föreslog 215 nya tjänster varav 165 polistjänster. Det hela är faktiskt — om jag som västgöte får använda det ordet — en västgötaklimax, vare sig det nu är justitieministern eller finansministern som bär ansvaret för den orimligt hårda prutningen. Kanske kommer den nytillsatta kommissionen med rimligare förslag. Men för att ge polisen de resurser den behöver är det inte nödvändigt med utredningar i kommissioner eller råd av olika slag. Det hela ger mig faktiskt anledning att fråga om regeringen verkligen menar allvar med sitt uttalade beslut att snabbt och effektivt motverka brottsligheten. — Eftersom jag till min glädje ser att justitieministern är i kammaren kanske jag kan hoppas på att få ett snabbt svar på den frågan. Regeringens kommission och centrala råd för brottsbekämpning får inte bli förevändningar för att uppskjuta de åtgärder som behövs nu genast och som kan vidtas utan ytterligare utredningar. Vilka frågor bör då kommissionen och rådet ta upp? Ja, några förslag skall jag komma med. Kanske kan de föreslå en del åtgärder för att rationalisera polisarbetet. Måhända kan de på grundval av trafikmålskommitténs förslag om förenkling av polisens utredningsarbete och den försöksverksamhet som har bedrivits i något eller några polisdistrikt komma fram till förenklingar. Det skulle kunna minska eftersläpningen i polisutredningarna, så att ingripandena kan komma snabbare. Jag hade tänkt ställa en fråga till justitieministern, om denna försöksverksamhet var avsedd att snart utvidgas, eftersom den enligt vad jag har hört har givit goda resultat, även om en del tekniska svårigheter återstår att klara. Jag vet inte om justitieministern möjligen är beredd att svara i dag; annars skall jag återkomma en annan gång. Nu kommer i regel samhällets åtgärder i anledning av ett brott alltför lång tid efter brottet. Kanske kan man också hoppas att kommissionen kan påverka regeringen att bygga ut ett system med kvarterspoliser, som känner invånarna och inte minst ungdomsgängen inom sitt område och kan svara för ordning och trygghet där. Det skulle innebära en satsning på förebyggande åtgärder, som ju alltid är att föredra framför ingripanden i efterhand. En annan lösning som jag tycker att man borde pröva är att i ett större antal samhällen — även mindre samhällen — placera ut arbetsgrupper om några få polismän med samma uppgifter som kvarterspoliserna i de större städerna. Jag har själv sett vilka tråkiga verkningar ur ordningssynpunkt och även med hänsyn till spaning vid brott som uppstått på en del platser där man dragit in de gamla polisgrupperna. En viktig uppgift för kommissionen bör också vara att studera den alltmer utbredda ungdomsbrottsligheten. Här är samhällets åtgärder för närvarande inte särskilt effektiva. När en ung människa har begått brott, även ganska grova sådana, vad händer då? Jo, då börjar ett långt och tidsödande utredningsarbete inom barnavårdsnämnden, som oftast har för små resurser för att arbeta snabbt. Sedan följer ett bollande av frågan om åtgärder mellan barnavårdsnämnd, lokal åklagare och länsåklagare. Till sist kommer kanske frågan till domstol ett halvt år — ofta mer — efter brottet. Detta är inte ett tillfredsställande förfarande; det är varken effektivt eller humant. Här måste förfarandet ändras radikalt! Särskilt när brott har begåtts av ungdomar är det nödvändigt att samhällets åtgärder kommer så kort tid som möjligt efter brottet. Annars är det risk för att ungdomarna under tiden fortsätter att begå brott och kanske fastnar i kriminalitet. På litet längre sikt måste huvudvikten i brottsbekämpningen, vare sig det är kommissionen eller det centrala rådet som skall föreslå åtgärder, läggas på förebyggande insatser, både därför att sådana åtgärder är mera humana och därför att de i längden är mest effektiva. Det har påbörjats ett samarbete mellan polis, barnavårdsorgan och skola. Jag vet att justitieministern har visat intresse för det samarbetet, och det är jag glad över. Jag vill gärna ge honom ett erkännande för det, eftersom det är ett viktigt samarbete. Men det är alltför ofullständigt och måste byggas ut i hög grad. I det samarbetet tror jag att man också skall koppla in föräldrarna på något sätt. När det sedan gäller skolans roll får vi komma ihåg att eleverna i skolan för första gången möter det samhälle som de skall leva i som vuxna. Det är därför nödvändigt att de från början får vänja sig vid att följa givna ordningsregler och att uppträda hänsynsfullt och hövligt mot lärare, kamrater och andra människor. Om de inte får lära sig detta i skolan, då är det inte så underligt om de senare får svårigheter med att följa samhällets regler för sammanlevnaden mellan dess invånare. De bör också i skolan i högre grad än vad som nu sker få lära sig de viktigaste av samhällets regler. Här finns alltså plats för många reformförslag från kommissionen eller rådet. En faktor som inte bör glömmas i detta sammanhang — särskilt när det gäller våldsbrottsligheten — är massmedierna, främst TV och biografernas filmer. Här måste man ta upp frågan om verkningarna av våldsinslagen, särskilt det s.k. underhållningsvåldet. Vi har ju tillgång till amerikanska och finska undersökningar på området, och vi har nu på senaste tiden som bekant fått en intressant svensk undersökning. På litet längre sikt krävs säkerligen också åtgärder inom samhällsplaneringen, t.ex. i fråga om de ofta sammanträngda, sterila bostadsområdena, som kan vara härdar för brottslighet. Lokaler saknas för ungdomarna, ett naturligt umgänge mellan olika generationer kommer av olika skäl sällan till stånd, osv. Åtgärder mot alkohol-, narkotikaoch thinnermissbruk behöver säkerligen också övervägas. Många andra frågor kan också behöva tas upp. Kommissionen och det centrala rådet kommer i vart fall inte att behöva sakna arbetsuppgifter. Sedan får vi se hur de olika politiska partierna kommer att ställa sig till de förslag som kan komma fram. Folkpartiet kommer i varje fall att fortsätta att arbeta för ett mänskligare samhälle även när det gäller att minska det onda som kriminaliteten utgör. Fru talman! Jag har anmält att jag också vill ta upp en helt annan fråga, som inte har med kriminalpolitiken och rättsvården att göra men som i hög grad berör stora delar av den valkrets, Älvsborgs läns södra del, som jag företräder här i riksdagen. Till ett mänskligare samhälle hör att de människor som av olika anledningar inte vill bo i storstäder utan vill bo kvar på mindre orter också skall ha möjlighet att göra detta. Det är ju förresten en av de grundsatser som riksdagen fastslog förra året i sitt beslut om regionalpolitiken. Men om man menar allvar med sina löften att ge människorna denna valmöjlighet, då måste man också se till att en så viktig del av samhället som vägarna utgör fungerar på ett godtagbart sätt. För människorna och för näringslivet i södra Älvsborg är det två ting som alltför länge har försummats på detta område. Det ena är den sedan länge planerade men ständigt uppskjutna motorvägen mellan Borås och Göteborg. Det är inte bara fråga om nödvändigheten att få snabbare förbindelser med större trafikkapacitet. Det gäller också och i hög grad att snarast möjligt få bort de många farliga trafikfällorna på den nuvarande vägen, som gång på gång kräver nya offer i döda och skadade. Det är verkligen en angelägenhet av vikt för södra Älvsborg att motorvägen till Göteborg snarast kommer till stånd. Den andra frågan gäller vägunderhållet. Det är väl sannolikt att underhållet av vägarna är mer eller mindre eftersatt i hela landet. Men jag har svårt att tro att bristerna på något håll kan vara värre än i Älvsborgs län. Jag minns hur glad jag blev när kommunikationsministern här i talarstolen förklarade att han ämnade efterkomma en uppmaning från mig att komma ned och på ort och ställe studera förhållandena. Han har också gjort det, och jag tror att han där konstaterade att mycket är eftersatt i fråga om vägunderhållet. Ofullständigt underhållna vägar med en mängd direkt trafikfarliga sträckor är verkligen inte någon god regionalpolitik. Både för näringslivet och för de enskilda människorna, inte minst för skolbarnen i skolskjutsarna, är det nödvändigt med snara förbättringar. Folkpartiet har i en motion begärt anslag på tilläggsstat för förbättrat vägunderhåll i landet redan det första halvåret i år. Jag tror att de pengarna skulle bli väl använda. De skulle undanröja en del av de brister jag nämnde. De skulle också ge arbete åt fler människor, både direkt och genom beställningar av olika slag hos näringslivet. Med den arbetslöshet som vi nu har är det därför ur många synpunkter rimligt och klokt att just nu satsa på en upprustning av vägarna.